Herr talman! Jag skall inte ta upp en diskussion med herr Hedin utan endast understryka att uppgörelsen mellan arbetsmarknadsparterna på handelns område förutsätter inte enbart att lagen försvinner utan även att lagen inte ersätts av annan lag. Herr Hedins förslag innebär ju att en ny lag skall beslutas av vårriksdagen. Jag ber helt kort att därför få yrka avslag på herr Hedins förslag.
Herr talman! Jag känner väl till det förhållandet, men jag förutsätter att eftersom lagen, om utskottet nu segrar, under alla förhållanden kommer att försvinna från den 1 januari 1972 och Kungl. Maj:t inte kan lägga fram något förslag förrän långt senare, man kan reglera detta. Jag räknar också med att överenskommelsen mellan avtalsparterna kommer att bestå, även om Kungl. Maj:t senare framlägger ett särförslag i den här riktningen. Det bör rimligtvis inte påverka den överenskommelse som har träffats.

Fru talman! Statsföretag det rikaste företaget i Sverige — och det är endast ett år gammalt; detta kunde man läsa i en annons i The Economists septembernummer. Man får väl förmoda att läsarna av denna spridda och väl lästa tidning blev litet förvånade över annonsens budskap. De flesta av tidningens läsare känner bra till olika företag världen över och vilka problem de har att brottas med. Annonsbilden var, kan man väl säga, nog så glättad. Men hade annonsen motsvarat det verkliga förhållandet inom Statsföretag, när det gäller avkastningen på arbetande kapital, då hade vi alla här i kammaren haft anledning att med glädje ta del av budskapet. Nu är ju inte det intressanta i detta sammanhang hur stora anläggningsoch omsättningstillgångar Statsföretag har utan avkastningen på detta, och då kommer Statsföretag betydligt längre ned på listan över svenska företag.

Det framgår också av årsredovisningen att det inte är lätt att övertaga en så heterogen grupp av företag. Jag vill gärna instämma i utskottets förhoppning att efter det förvaltningsbolaget konsoliderat sig och löst sina akuta problem verksamheten blir väsentligt förändrad. Låt oss hoppas det. Under den socialdemokratiska näringspolitikens glansdagar växte ju den statliga företagssektorn snabbt. Målsättningen var största möjliga expansion. Expansionen skedde i alla riktningar: verkstadsprodukter, tvättmedel, trähus, konsulttjänster osv. skulle rymmas inom den nya storkoncernen. Men den expansionen bäddade också för många av de problem som Statsföretag brottas med i dag. Det är mot den bakgrunden man skall se yrkandet i motionen 1097 på en precisering av målsättningen för den statliga företagsverksamheten. Största möjliga expansion är, även om den förenas med tillägget ”under lönsamhet”, inte ett mål som ger mycket vägledning för hur insatserna skall fördelas på olika områden. En precisering av målen skulle därför enligt vår mening vara till fördel för hela den statliga företagsektorn. Därigenom skulle man göra klart vilka uppgifter som är mest angelägna för de statliga företagen och möjliggöra en koncentration av resurserna till dessa uppgifter. I reservationen till näringsutskottets betänkande nr 44 uttalar vi att resurserna under de närmaste åren bör koncentreras till redan etablerade verksamheter och att perioden bör ägnas åt konsolidering. Det kommer att ta tid och mycken möda innan den heterogena samling företag som Statsföretag utgörs av har smält ihop till en effektiv enhet. Men vi menar att den uppgiften måste få prioritet framför varje annan. Endast därigenom kan man förebygga framtida misslyckanden av det slag som vi sett alltför mycket av under de senaste åren. Vi har inte ansett att det finns anledning att ta upp just dessa företag till granskning. Däremot behöver hela förhållandet mellan Statsföretag, förenade fabriksverken och regeringen tas upp i en parlamentarisk kommission. Om detta kommer emellertid herr Dahlén att tala senare under debatten, då industriministern besvarar hans interpellation. Det finns så mycket oklart i dessa frågor inte minst när det gäller regeringens handlande, att en undersökning behövs. Men det finns också andra skäl för Statsföretag AB att nu inrikta arbetet på de befintliga statliga företagen. Under de senaste tre fyra åren har statliga företag stått i centrum för det näringspolitiska intresset. Det är inte utan att man ibland har förvånat sig litet över att så mycken tid och möda lagts ned på en företagssektor som ändå bara svarar för en liten del av den samlade produktionen, samtidigt som andra och viktigare delar av vårt näringsliv mer eller mindre har glömts bort. Betydande summor har tillskjutits för att etablera, inköpa eller bygga ut statliga företag. Under perioden 1968-1970 satsade staten mer än 300 miljoner kronor på denna sektor i form av aktieägartillskott, nyteckningar av aktier etc. Till det kommer sedan krediter och ställda garantier på betydande belopp. Detta skall jämföras med de förhållandevis små summor som har satsats på att stödja och utveckla de mindre företagen, som ändå svarar för cirka en tredjedel av de industrisysselsatta här i landet. Men klart är att det finns alla skäl att vara positiv, och vi är positiva till många av Statsföretags etableringar, framför allt när det gäller etableringar i de undersysselsatta områdena i landet. Vi har också i olika debatter påpekat behovet av ökad verksamhet, bl.a. i Norrland och där det har varit svårt att få intresserade företagare att etablera sig. Naturligtvis har sådana svårigheter medfört problem för Statsföretag i många avseenden. Från allmänhetens och riksdagens sida har också många gånger framförts kritik mot och rests krav på insyn i de statliga företagen. I den reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 46 tar vi upp den frågan. Vi tycker att riksdagsmännen borde ha större möjligheter att närvara vid Statsföretags olika bolagsstämmor och få bättre informationer. Jag tror att det skulle betyda oerhört mycket. I det sammanhanget vill jag också säga till industriministern att vi 18 riksdagsledamöter som valts för den uppgiften verkligen under detta år har fått bra information. Direktör Sköld och hans medarbetare har lagt ned stor möda på att redogöra för Statsföretags problem. Det har varit en mycket öppenhjärtig och fin information, så vitt jag kan bedöma, och tack vare den har vi fått en helt annan uppfattning om de problem Statsföretag har att brottas med. Därför har jag mycket svårt att förstå varför inte en större grupp riksdagsledamöter skulle få samma möjlighet att efter anmälan delta på Statsföretags och dess dotterföretags bolagsstämmor. Under dessa debattdagar har vi här diskuterat mycket om informationen — det har gällt både privata och statliga företag — och det har sagts att den informationen bör vidgas. Jag tror att en bra information också ger kritikerna anledning att i vissa fall dämpa sin kritik, om de på ett sakligt sätt får redogjort för sig vilka problem företagen har. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen vid betänkandet nr 44, till utskottets hemställan i betänkandet nr 45, till reservationerna 1 och 2 vid betänkandet nr 46, till reservationen vid betänkandet nr 47 och till utskottets hemställan i betänkandet nr 48.
Fru talman! Vi har upprepade gånger under relativt kort tid fått bevittna mer eller mindre sorgliga resultat av vad regeringspartiet under 1960-talets senare del lanserade under det stolta namnet ”aktiv näringspolitik”. Orsakerna till de misslyckanden, som kantat den aktiva näringspolitikens väg, har ju mycket diskuterats. De ligger säkerligen inte enbart i de igångsättningssvårigheter som Statsföretag AB uppenbarligen fortfarande dras med och de målkonflikter som näringsutskottets majoritet i sitt betänkande nr 44 i viss utsträckning berört. Den allmänna målsättningen ”att under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion” utgör enligt min mening genom sin brist på klarhet och precision ett allvarligt hinder för effektiva insatser. Knappast någon enskild företagare skulle vara beredd att på ett så oklart sätt ange syftet med sin verksamhet. Kraven på expansion formulerade på så vis innebär att fältet är fritt för statligt företagande inom varje sektor och bransch som näringslivet omfattar. Vad vi från näringslivets sida opponerat oss mot och fortfarande opponerar oss mot är att man här har ett fullständigt fritt fält att röra sig inom. Denna inställning visar att man tror att statens företag skulle ha särskilt goda förutsättningar att lösa företagandets problem. Som jag nyss antydde är den doktrinen i dag en krossad illusion. Jag skall inte trötta kammaren med att ge exempel på misslyckanden eftersom de är alldeles för många och för övrigt redan väl kända. Den diffusa målsättningen för statligt företagande medför självfallet att Statsföretag AB ständigt sonderar terrängen åt alla håll och frestas ansluta nya verksamhetsgrenar som förefaller lönsamma, något som kan te sig nödvändigt med tanke på de ekonomiska bakslag Statsföretag ständigt har fått uppleva. Konsekvensen av sådan nyetablering blir emellertid sannolikt bara nya svårigheter, särskilt om sådana metoder tillgrips, att justitiekanslern måste kopplas in. Det har ju måst ske med förenade fabriksverken, men, som vi från moderata samlingspartiet påtalat i ett särskilt yttrande med anledning av näringsutskottets betänkande nr 44, det finns anledning till kritik också mot Statsföretag AB, fastän på andra grunder.

Herr Andersson i Örebro gav nyss uttryck för liknande tankegångar. Jag kan emellertid inte underlåta att föregripa det arbetet genom att uttrycka den meningen, att regeln skall vara att statens göranden och låtanden i samband med det privata näringslivet skall vara av myndighetskaraktär och ingenting annat. När myndighetsoch företagarfunktionerna blandas samman, uppstår en serie olyckliga konsekvenser, som medför statsekonomiskt slöseri och är till men för övrig företagsamhet genom konkurrenssnedvridning. Det är klart att det finns undantag från den här regeln. Att allmännyttiga företag som byggs upp på enorma kapitalinvesteringar — låt mig nämna SJ, televerket och posten — skall vara statliga anser vi även från vårt håll vara odiskutabelt liksom att staten delvis med fördel kan engagera sig i ett avancerat tekniskt utvecklingsarbete. Därtill kommer att staten givetvis i vissa lägen har ansvaret för att företag av olika skäl stöttas ekonomiskt. Endast undantagsvis behöver det emellertid kräva ägaransvar, och vissa av de aktiviteter som nu ifrån statens sida planeras innebär ju också att man inte direkt kräver ägaransvar. Jag tycker att det är en sund och riktig utveckling. Ett rätt så talande bevis på Statsföretags svårigheter utgör Svenska utvecklingsaktiebolaget. I proposition 139 föreslås att Statsföretag AB skall slippa det förlustbringande utvecklingsaktiebolaget, att i stället Kungl. Maj:t genom industridepartementet tar över ansvaret och att riksdagen anvisar investeringsanslag samt ställer lånegarantier till förfogande. För min del kan jag inte inse hur en sådan åtgärd skulle lösa finansieringsproblemen. Inte heller kan jag se något skäl till att utvecklingsaktiebolaget skall vara helstatligt. Propositionens argumentering på den punkten anser vi är ingalunda övertygande. Det hävdas exempelvis, att just ett statligt bolag äger särskilda förutsättningar att — vid sidan av att stimulera forskningsoch utvecklingsarbete i allmänt produktionshöjande syfte — få fram ny teknik för att lösa olika aktuella samhällsproblem. Ett lika oacceptabelt skäl utgör att just ett statligt utvecklingsbolag skulle skapa bättre förutsättningar för exploaterande av innovationer gjorda vid statliga myndigheter. Detta är bara några av de exempel på enligt vår uppfattning otillfredsställande argument för helstatlighet som stöder uppfattningen att en omstrukturering av ägandeförhållandena bör övervägas, eventuellt genom att det enskilda näringslivet erbjuds ett visst delägarskap. Den frågan anser vi bör utredas och förslag föreläggas riksdagen våren 1972. Eftersom den utredningen kan ge vid handen att en omorganisation av utvecklingsbolaget är nödvändig, finns såvitt vi kan förstå ingen anledning att nu bifalla propositionen 139 i berörda delar. Fru talman! Jag yrkar således bifall till den reservation som fogats till näringsutskottets betänkande nr 45 liksom till reservationerna till betänkandena nr 44, 46 och 47.

Fru talman!

Justitiekanslern uttalar klart och otvetydigt att FFV:s ledning härvidlag har begått fel, som han emellertid karakteriserar såsom av huvudsakligen formell natur. Något juridiskt ansvar vill dock justitiekanslern inte skall utkrävas utan anser sig kunna låta bero vid av ämbetet gjorda kritiska uttalanden.

Anmärkningarna har genomgående viftats bort av i första hand dåvarande industriministern. Anmärkningarnas riktighet har nu verifierats. Hur och i vilka former dessa underhandsmedgivanden har lämnats får man veta bl.a. i en rad skrifter, som har bilagts FFV:s yttrande till justitiekanslern den 29 oktober i år. Där finns små brevlappar till ”Broder Gunnar” från ”vännen Sven-Göran”. För att illustrera hur lätt man har tagit på formalia tillåter jag mig att citera ur ett av dessa opus: ”Jag har åter läst igenom redogörelsen för de tre företagen och det vore en sagolik dumhet att inte köpa alla tre. Dumheten blir inte mindre av att det är fullkomligt irrelevanta problem som skulle stjälpa köpet. Som Du vet framförde jag vad vi kommit överens om till regeringen. Jag skrev ned det för säkerhets skull på papper. ”Du skulle göra Ditt bästa, men kunde inte garantera att inte hela affären gick i stöpet.” Jag har även sänt detaljuppgifter i brev till Sträng, Erlander och Krister Wickman. Jag var ju beredd att dra dessa för hela regeringen, men fick inte tillfälle då det inte blev något sammanträffande på eftermiddagen som det skulle blivit enligt planerna. Jag tror det hela går bra även med Aldells.” Såvitt jag kan finna har man här tillämpat en form av ministerstyre, som är klart otillåten och oförenlig med grundlagsfästa statsrättsliga principer. Det är mot bakgrunden av detta och för att få den politiska ansvarsfrågan belyst som jag i motionen 1501 har yrkat att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas. Efter vad som har framkommit i justitiekanslerns utredning finner jag detta krav på utredning i parlamentariska former än mera motiverat. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till motionen 1501.

Fru talman! Den serie av utskottsbetänkanden som vi här behandlar har allesammans mer eller mindre att göra med den redovisning av Statsföretags verksamhetsberättelse som för första gången i denna form föreläggs kammaren. Jag vill därför gärna säga några ord om hur utskottet har sett på sin uppgift i samband med denna granskning. Statsföretag är i allt väsentligt utsatt för en hel mängd kontroller från riksdagen, vilket är riktigt i och för sig. Och jag vill peka på att det ingalunda är fråga om någon avgörande granskning bara hos näringsutskottet. Liksom i andra företag finns det helt självklart revisorer. Vid bolagsstämmorna har 18 valda riksdagsmän rätt att närvara. Herr Andersson i Örebro har redan berättat om detta. I en hel rad av de investeringsfrågor som redovisas i verksamhetsberättelsen har riksdagen haft att ta ställning till propositioner och att alltså i detalj pröva dessa ärenden. Det har också förekommit en hel mängd interpellationer och enkla frågor om förhållanden som rör Statsföretag AB. Riksdagen har således haft en mycket god insyn i denna verksamhet. Utskottet har inte sett som sin uppgift att vara revisor och inte heller att uppträda som någon konstitutionell prövare av de uppgifter som har förekommit här. Konstitutionsutskottet har beträffande handläggningen av ärenden som rör den statliga företagsamheten haft att verka på samma sätt som i andra ärenden. Vi har i stället sett det som vår uppgift att försöka skaffa oss en vid överblick över Statsföretags förhållanden och att ta ställning till principfrågor rörande dess verksamhet och på så sätt bidra till underlaget för en allmän debatt om Statsföretag. — Jag vill gärna säga detta inan jag går in på de olika detaljfrågorna. Debatten har mest cirklat omkring akuta svårigheter för vissa företag. De företagen har övertagits av Statsföretag i en klump. Det var en mycket heterogen grupp av företag, och det är väl ganska självklart att det första verksamhetsåret i hög grad har fått ägnas åt aktioner, föranledda av olika problem i de olika bolagen. Vi ser det så i utskottet, att förhållandena blir lättare att överblicka, när problemet att samla alla dessa företag till en koncern har lösts. Man måste förstå att det har varit svårt att skapa en koncern av en hel mängd disparata företagsgrenar. I utskottsdiskussionen och i motionerna har speciellt målsättningsfrågorna beträffande Statsföretag tagits upp. I motionen 1097 behandlas just frågan om Statsföretags målsättning. En målsättning redovisades för riksdagen vid beslutet om Statsföretags bildande. Den gäller fortfarande, och jag tycker inte det finns stor anledning att diskutera den igen. — Jag vet inte vart man vill komma med hela detta tal om en precisering av målsättningen. Det sägs där att man skall ”under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion”. Detta har på visst håll uppfattats så, att det gällde att snarast möjligt erövra hela det svenska näringslivet. Ja, man kan läsa allting precis hur man vill, men som vi ser det gäller detta i det väsentliga en expansion inom de områden där Statsföretag verkar — man skall söka få de företagen effektiva, förbättra deras lönsamhet osv. och gärna utvidga inom de sektorerna för att få en lönsam drift. Det är innebörden i kravet på lönsamhet och största möjliga expansion. Men helt självklart kan inte ett företag som Statsföretag ha lönsamhet som enda målsättning. Det förekommer också i målsättningsbeskrivningen vid beslutet om bildandet av Statsföretag vissa uttalanden om att tillgodose samhällsintressen — om man har att välja mellan olika produktionsoch lokaliseringsalternativ, skall Statsföretag alltid låta samhällsintresset avgöra valet. Likaså talas det om att de statliga företagen skall sträva efter att åstadkomma största möjliga arbetstillfredsställelse för de anställda. Alla dessa frågor är diskuterade; vi har så många gånger behandlat dem att jag tycker det är ganska meningslöst att här ta upp dem på nytt. Dessutom kommer industriministern upp i debatten senare, och jag föreställer mig att han har någonting att säga i det sammanhanget. Därmed kan vi lämna målsättningsdiskussionen. Sedan förekommer det också en rätt omfattande diskussion kring några av företagen inom Statsföretag. Herr Turesson talade nyss om en JK-anmälan. Den gäller företagen AB Avimat, SMT Machine Company AB och Nyckelhus AB. Dessa företag och deras tillkomst, sättet att inlemma dem i Statsföretag och i vissa fall att senare få dem att lämna Statsföretag finns det väl ingen anledning för oss att gå in på. Vi har i utskottet ansett att det saknades skäl för oss att pröva en fråga som justiekanslern haft under prövning. Som herr Turesson sade här har JK inte funnit anledning till några lagliga åtgärder. Han finner dock att vissa saker rent konstitutionellt har skötts på ett felaktigt sätt. Ja, om det förhåller sig så, tycker jag inte att utskottet har därmed att skaffa. Det är väl närmast konstitutionsutskottets sak att vid granskning av regeringens handläggning av ärenden komma med sådana anmärkningar. Om det är fråga om konstitutionella felaktigheter, tycker jag inte att de hör hemma i den här debatten, eftersom det inte är någon dechargedebatt. Vi har inte funnit att förhållandena varit sådana. Vi har haft tillgång till hela berättelsen från förenade fabriksverken. Vi har också haft tillgång till alla de privatbrev, av vilka herr Turesson citerade ett. Jag tycker att vi kan lämna privatbreven och uppläsande av dem därhän. Om det gäller konstitutionella frågor svarar inte vi för dem, utan det gör konstitutionsutskottet. Därmed tycker jag att motionen 1501 av herr Turesson är besvarad. Vi avstyrker den i utskottet liksom vi även avstyrker motionen 1097 om en utredning av målsättningsfrågorna i detta sammanhang. Utöver Statsföretag AB:s verksamhetsberättelse har vi en hel del andra utlåtanden. Vi har näringsutskottets betänkande nr 45 i anledning av proposition angående finansiering m.m. rörande vissa statliga bolag jämte motioner. Jag kan ganska snabbt gå förbi förslaget om att riksdagen skulle fullfölja sitt tidigare beslut att anvisa ett lån på 130 miljoner till Norrbottens järnverk AB. Diskussionen därom hade vi i fjol, men detta är ett fullföljande av ett redan tidigare fattat beslut. Samma sak gäller i fråga om anslagen till AB Kabi och till inlösen av Sveriges centrala restaurangaktiebolag. Man kan väl här bara konstatera, att vi inte borde behöva diskutera dessa saker en gång till. I propositionen 139 förekommer också frågan om Svenska utvecklingsaktiebolaget. Här föreslår industriministern att man bryter ut SUAB ur Statsföretag AB och lägger det direkt under Kungl. Maj:t. Motivet för detta anges vara att SUAB inte bara har uppdrag för statlig industri utan att bolaget även har stora beställningar från den privata industrin, varför det torde vara rimligt att lägga det direkt under departementet och inte mitt inne i den statliga företagsverksamheten. Man kan också peka på att detta företag är ett särföretag inom den statliga företagsgruppen. Det är fråga om ett utvecklingsföretag, som skall komma fram till nya rön och bedriva ett utvecklingsarbete. Det är mera att jämställa med styrelsen för teknisk utveckling och med AB Atomenergi. Därför tillstyrker vi i utskottet att överflyttningen får ske. Utskottet vill dock här gärna tillägga att det väsentliga är att det statliga utvecklingsbolaget, oavsett om det ligger hos Statsföretag AB eller direkt under Kungl. Maj:t, ges de ekonomiska möjligheterna att fylla sin uppgift. Vi betraktar det som en mycket väsentlig del inte bara av den statliga företagsamheten utan som ett mycket viktigt organ i hela näringslivet och vill därför poängtera att SUAB måste ges goda ekonomiska möjligheter att verka framöver men tillstyrker i princip Kungl. Maj:ts förslag. I detta sammanhang bör jag kanske beröra två motioner beträffande SUAB. Den ena yrkar avslag på propositionen och vill att man skall ha en utredning om bolagets finansieringsproblem, som bl.a. skall innefatta att en del av bolagets aktier enligt vad jag förstår hembjuds till privat industri, att man gör ett slags statligt privatbolag av detta. Vi har inte funnit det vara rimligt att göra så. Det fanns ingen anledning att bifalla den motionen. Vi tycker att det här kan verka på precis samma sätt, oavsett om Kungl. Maj:t eller någon annan äger hela aktiekapitalet, i synnerhet när det flyttas ut ur Statsföretag AB, alltså inte utgör en del i en företagskoncern utan ett organ direkt under Kungl. Maj:t. Den andra motionen utmynnar också i ett avslagsyrkande men med en helt annan motivering. Bolaget skall stanna kvar i Statsföretag AB därför att det, enligt motionen, organiskt hör hemma där. Det har tillkommit fördenskull och bör därför stanna där. Man kan i flera sammanhang finna en hel del tankegångar som förefaller riktiga, men vi tror att statsrådets bedömning, att det är vettigare att ha det här som en självständig del och inte mitt i företagsgruppen, är riktig och vi avstyrker därför även den motionen. En hel del motioner handlar om de statliga företagen, och det är många åtgärder man begär skall vidtas. Jag skall i korthet försöka kommentera det väsentligaste i dessa motioner. Jag tror kammaren håller mig räkning för om jag inte behandlar dem alltför ingående. I motionen 103 från folkpartiet begär man en vidgad insyn i statliga och kommunala företag. Bl. a. begär man att alla de 350 riksdagsmännen skall ha möjlighet att besöka bolagsstämmorna, inte bara i Statsföretag AB utan även i andra statliga bolag, t.ex. Investeringsbanken. Man blir litet förvånad över en sådan begäran. Man kan ju knappast klaga på offentligheten när det gäller de statliga företagen. Som jag försökte påvisa i början av mitt anförande är all information från de statliga företagen mycket god. Vi har också mycket stor insyn i de statliga företagen. Det vore intressantare att diskutera hur vi skall få insyn i de privata företagen. Varför ägnar man all uppmärksamhet åt frågan att försöka skapa ytterligare insyn i de statliga företagen? Det är ju rent praktiskt en orimlighet att 350 riksdagsmän drösar omkring i hela vår företagarvärld — än här och än där. Motionen 1089 går ut på ungefär samma sak, dvs. man kräver en ökad insyn i de statliga företagen. I motionen 1086, som är mer preciserad, begärs att man skall lagstifta om att de anställda skall ha hälftenrepresentation i styrelserna i de statliga företagen. Nu pågår en statlig försöksverksamhet just om företagsdemokrati och annat som har samband därmed, t.ex. hur de anställda på bästa sätt skall kunna medverka i företagets skötsel. I flera statliga företag finns representanter för de anställda i styrelsen och det kommer troligen att bli fler. Det är väl ändå ett slag i luften att börja motionera om att de anställda skall ha hälftenrepresentation i de statliga företagens styrelser. Själv tycker jag att de anställda skall ha representation i styrelserna, men inte bara i de statliga företagen utan också i de privata. Låt oss åtminstone ordna någon representation för de anställda i de privata företagens styrelser innan vi börjar portionera ut halva styrelsen i de statliga företagen. Jag tycker inte att det är någon proportion på galenskaperna när man helt lämnar de privata företagen åt sidan i detta avseende och samtidigt begär att styrelserna i de statliga företagen till hälften skall bestå av representanter för de anställda. I motionen 1097 föreslås att man skall utreda möjligheterna att på olika sätt minska skillnaderna mellan de statliga och privata företagen, särskilt i fråga om finansieringsmöjligheter och liknande. Självklart är finansieringsmöjligheterna någonting bekymmersamt i dessa dagar med en viss kreditknapphet, även om lånemöjligheterna har lättat något. Vissa av de statliga företagen fyller bestämda uppgifter i folkhushållet. De har ålagts alldeles speciella uppgifter av riksdag och regering. Självklart skall de myndigheter som ålägger företagen vissa uppgifter också se till att företagen är försörjda med kapital. I de allra flesta av dessa företag är en förräntningsgrad fastställd, vilket gör att det inte finns någon som helst grund för talet att det är lättare att få pengar till statliga företag än till andra. Vi avstyrker därför även den motionen. Motionerna 439 och 440 tar upp frågan om försäljning av aktier i statliga företag respektive utredning om försäljning av aktier. Jag behöver inte ägna många ord åt det. Det har inte i någon reservation yrkats bifall till motionernas förslag. Är det någon som vill läsa om detta ärende, kan jag hänvisa till de senaste tio årens riksdagsprotokoll över behandlingen av frågor om statliga företag. Dessa motioner har i stort sett förekommit under hela den tiden. I näringsutskottets betänkande nr 47 tas upp frågan om en årlig redovisning av det statliga skogsbruket under domänverket. Här är återigen något av skuggboxning. Man kan väl säga att domänverket just genom sin organisation som affärsdrivande verk i mycket högre grad än statliga aktiebolag är öppet för insyn från riksdagen och från allmänheten. Domänverkets ekonomiska förhållanden redovisas ju årligen i statsverkspropositionen. Verket avger en förvaltningsberättelse som går till riksdagen osv. Kungl. Maj:t har fastställt avkastningskrav som domänverket har att uppfylla. Tanken att man skall kunna göra en direkt jämförelse mellan domänverkets hela verksamhet och varje privat skogsbruk är orealistisk med hänsyn just till de speciella produktions förutsättningar som gäller för en mycket stor del av domänverkets mark. Nr 148 Det är inte alltid fråga om så förfärligt bra skogar. Det är heller inte alltid — Onsdagen den fråga om skogar som används bara för ett fullt lönsamt skogsbruk. Det är — 15 december 1971 också fråga om uppgifter inom naturvården, turismen m.m. NS SR ENS Nuvarande redovisningsformer anser domänverket — och utskottet De statliga följer samma linje — vara fullt tillfredsställande. De är så öppna de kan företagens verksamhet, m.m. bli. Det går inte att göra dem mer öppna. Följaktligen avstyrker vi också den motionen. Beträffande den motionen är det mycket små motsättningar i utskottet. Vi är i stort sett överens om att med den verksamhet som förenade fabriksverken har borde fabriksverken i allt väsentligt vara ett aktiebolag för att man skall kunna bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att man kan konkurrera med andra bolag. Man bedriver egentligen industriell produktion men har sitt företag organiserat som ett statligt verk. Det kan inte vara rimligt i längden. I varje fall vissa delar av fabriksverken bör kunna ombildas till aktiebolag för att verket skall få bättre konkurrensmöjligheter. Emellertid säger fabriksverken att man har en utredning i gång om denna fråga och man kommer att tillställa Kungl. Maj:t ett förslag. Utredningsarbete pågår sålunda både inom verket och departementet. Det finns därför ingen anledning för utskottet att vidare behandla detta ärende utan vi avstyrker motionen. Men vi avstyrker en motion, vars syfte vi alltså menar är riktigt. Förändringen är dock som sagt redan på väg. Med det anförda vill jag beträffande samtliga betänkanden yrka bifall till utskottets förslag. Jag vill emellertid gärna ytterligare anföra några ord i anledning av vad några av de talare som varit uppe här tidigare har sagt. Herr Börjesson i Glömminge angav som exempel på förfärligt dålig planering hos statliga företag och som anledning till bankruttförklaring just frågan om projektet med Tjorven. Men herr Börjesson är bosatt så pass nära Kalmar att han borde veta att det var det bolag som ägde Kalmar verkstads AB, innan staten gick in, som hade satt i gång experimentet med Tjorven. Jag vill bara konstatera detta. I övrigt finns det inte mycket att säga därvidlag. Herr Hovhammar använder stora ord. Han säger att Statsföretag har visat prov på misslyckanden och han slutar med rekommendationen ”bliv vid din läst” till dem som haft att sköta denna verksamhet. Jag vill bara rikta ett varningens ord till herr Hovhammar. Var litet försiktig med de där stora orden! Det kan bli en bumerang, som träffar även det privata näringslivet, även den private företagaren, om man på detta sätt börjar utdela rekommendationer än hit och än dit och betygsätter sina kolleger inom företagsvärlden. Jag tror inte det finns någon anledning att göra gällande att Statsföretag har kapitalt misslyckats. Det finns inte heller någon anledning att ge en speciell rekommendation att bli vid sin läst till dem som har skött Statsföretag. I så fall finns det precis lika stor anledning att rikta sådana rekommendationer till i varje fall vissa delar av det privata 91 näringslivet. Jag tycker att man skall iaktta den rättvisan även om man företräder det sistnämnda. Jag vill till slut bara konstatera att Statsföretag AB, som vi i utskottsmajoriteten kan se det, är inne på rätt väg. Man kan önska att Statsföretag AB nu får konsolidera sin ställning och att företaget nu kan bedriva sin verksamhet i lugn och ro utan någon kritik från riksdagen. Som vi själva kan se kommer företaget att under de närmaste åren mycket hårt driva sin verksamhet efter lönsamhetsprincipen, och enligt vår mening är detta rimligt i den aktuella situationen. Men Statsföretag AB måste ha andra målsättningar, och vi kommer kanske här att få höra något om dem av industriministern. Jag vill bara konstatera att Statsföretag AB har haft och har svårigheter, men jag är fullt övertygad om att Statsföretag AB kommer att kunna utvecklas och bli en god del av vår industriella kapacitet här i landet. Jag yrkar ännu en gång bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Utskottets ordförande tog upp vår reservation vad gäller insynen i Statsföretag. Jag sade i mitt tidigare anförande att vi som här i riksdagen blivit valda att få delta i Statsföretags bolagsstämmor har fått en alldeles utomordentlig information. Ledningen har på bästa sätt, såvitt jag kan förstå, gett oss svar på de frågor vi har ställt, och den kritik som vi har framfört har också tagits upp, och man har försökt att lösa de eventuella problem som förelegat. Men när herr Svanberg säger att det är helt orimligt att släppa in 350 riksdagsmän på en bolagsstämma, undrar jag om herr Svanberg tror att riksdagsmännen kommer att klampa in i patrull. Det är självklart att de skall i förväg anmäla sig, om de tänker delta i någon bolagsstämma — så går det ju till i de privata företagen. Om en aktieägare vill delta i en bolagsstämma i ett privat företag, måste han ju anmäla detta en tid i förväg. Jag tror faktiskt, herr Svanberg, att det skulle vara bra, om riksdagsmännen fick denna chans. De skulle kanske på så sätt få en annorlunda syn i vissa fall på Statsföretag och få klart för sig vilka problem som företaget har ärvt så att säga och vilka problem som det för närvarande brottas med. På så sätt skulle de kanske få en helt annan inställning till de statliga företagen. Jag tror nog att vi på detta sätt i viss utsträckning skulle kunna dämpa en del kritik. När motionen angående hälftenrepresentation för de anställda i styrelser för statliga aktiebolag väcktes, visste inte motionärerna att en utredning inom Statsföretag AB ägde rum beträffande verksamheten på det företagsdemokratiska området inom koncernen. Vi fick av direktör Sköld reda på att detta var på gång och att man hade klarat av det hela nu i höst. Med anledning därav har vi inte funnit något motiv för att yrka bifall till motionen, och den har ju också sopats undan av hela utskottet.
Fru talman! Herr Svanberg tyckte att man i denna debatt skulle lämna privatbreven därhän. Jag vet inte om herr Svanberg tyckte att det var opassande av mig att nyss citera ur ett s.k. privatbrev. Jag tycker det inte. Om man skall tala om något opassande, så är väl det den rätta benämningen på sådana här litet slarviga s.k. privatbrev som fått ersätta lagenliga regeringsbeslut och läggs till grund för affärstransaktioner av ibland ganska stor omfattning. Detta är inte något trevligt förfaringssätt, och det överensstämmer inte med de regler som gäller enligt våra grundlagar. Det är naturligtvis riktigt, som herr Svanberg säger, att det politiska ansvaret för vad som har skett skall prövas av konstitutionsutskottet — något som jag fullständigt håller med om — men jag tycker nog att det skulle ha varit ganska uppseendeväckande, om riksdagen i dag underlåtit att påtala de konstitutionellt otillfredsställande former som vi nu fått kännedom om.
Fru talman! Vi har ju hört att Statsföretags målsättning är att under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion, och herr Svanberg anknöt till detta. Jag vill bara fråga: Är det avsikten att Statsföretag undan för undan skall gå ut och konkurrera i skilda branscher där det finns ganska väl fungerande enskilda företag? Vi har inte fått målsättningen riktigt preciserad. Eller är det i speciella branscher man vill gå in? Som utskottsordföranden vet, lyckades vi i utskottet till slut avvärja skidfabriken i Boden, men kan man tänka sig att det i fortsättningen blir inhopp i skilda branscher från Statsföretags sida? Det är den frågan som vi inom näringslivet i dag ställer oss, och den frågan ber jag att få vidarebefordra till herr Svanberg. Som egen företagare vet jag att det är väldigt svårt i många branscher. Konkurrensen är hård, och vi har ett hårt klimat. Det gäller både enskilda företag och statliga företag. Men jag vill erinra om att de statliga företagen ofta utger sig för att vara mycket bra och välskötta, och man tar dem som mönster, samtidigt som man från visst håll kritiserar det enskilda näringslivet och de privata företagarna. Det är därför jag anser att man bör peka på de misslyckanden som trots allt många statliga företag har gjort. Vi kritiserar statliga företag, herr Svanberg, men ni kritiserar också enskilda.

Fru talman! Jag är glad åt att herr Andersson i Örebro säger att inte alla 350 skall klampa in på bolagsstämman. Jag har inte tänkt mig det heller, men jag tror ju att inga andra skulle vallfärda till dessa sammanträden än de ledamöter som är speciellt intresserade. Är det en så tokig anordning, herr Andersson, att folkpartiets riksdagsgrupp får sin insyn via herr Andersson och någon mer? Jag tycker att det är en ganska vettig ordning att 18 riksdagsmän besöker bolagsstämman, och jag tror att det är väldigt lyckat så länge herr Andersson är folkpartiets representant i det sammanhanget. Så vill jag säga till herr Turesson att jag inte använt ordet olämpligt eller någonting sådant om privatbrev. Jag sade bara att jag också har läst de där privatbreven. Sedan är det väl riktigt att om det har begåtts något konstitutionellt fel, så är det konstitutionsutskottets uppgift att pröva den saken och inte min. Jag skall inte ha åsikter om det. Låt mig bara säga en enda sak. Om man läser både fabriksverkens berättelse och JK:s yttrande, så står det klart att en hel del av de påstådda missförhållandena uppkommit bara därför att fabriksverken har arbetat som ett aktiebolag men är ett statligt verk. Hade fabriksverken varit ett aktiebolag, som det bör vara, hade en del av svårigheterna inte förelegat. Hur man har behandlat detta i kanslihuset är inte min sak att svara på. Det klarar konstitutionsutskottet av att tala om. Självklart skall statliga företag kritiseras, herr Hovhammar, och privata också. Att vi kritiserar varandra — om vi skall använda det uttrycket — är bra, men använd inte så förfärligt hårda ord om Statsföretag. Det företaget är inte värt hårdare ord än det privata näringslivet. Det finns anledning att klandra företeelser på bägge sidorna, och jag hoppas att vi i ett demokratiskt samhälle skall kunna fortsätta med denna kritik, men gör den inte så fruktansvärt enögd och ensidig. På nytt har det talats om vad som menas med största möjliga expansion under krav på lönsamhet. Industriministern kommer strax upp i talarstolen, och det är väl närmast hans sak att svara på det. Men låt mig säga så här: Är det verkligen något fel i att Statsföretag går in i olika branscher i den mån ledningen finner att företaget bör göra det och verksamheten är lönsam? Att privat företagsamhet absolut inte skall få finnas i den eller den branschen har ingen försökt sig på att säga, men ingen har väl heller tänkt sig att Statsföretag plötsligt skall expandera på alla områden. Jag tror att hela diskussionen är en tvist om ord. Herr Hovhammar vet lika väl som jag vad som är praktiskt och ekonomiskt möjligt att göra i sammanhanget. Det är ingenting skumt i den här formuleringen. Läs den precis som den står!

Fru talman! Jag har kommit överens med fru talmannen om att jag får tillfälle att först göra ett mera allmänt uttalande om hur jag ser på näringspolitiken och på vissa av de problem som vi har på detta område. Om detta tar en stund kanske jag får tillfälle att bryta för att läsa interpellationssvaren efter middagspausen, så att vi får ett samband mellan svaren och den debatt som kommer att följa. Fru talman! Vi hör ofta i den allmänna debatten inlägg som tyder på att man på åtskilliga håll lever i den uppfattningen att huvuddelen av det arbete som läggs ner inom industridepartementet är inriktad på de statliga företagen. Det framgick här av herr Anderssons i Örebro inlägg och i viss mån även av herr Hovhammars anförande. Jag är därför angelägen att tala om att departementets handläggning av frågor rörande statliga företag utgör en mindre del av departementets arbetsvolym, kanske 20—25 procent. Huvuddelen av industridepartementets resurser disponeras för långsiktiga näringsoch industripolitiska ställningstaganden till gagn för både statliga och privatägda företag och för de människor som arbetar i dessa. Det gäller aktiviteter såsom samordning och stöd åt teknisk forskning och utveckling, planering av landets energiförsörjning, branschutredningar med sikte på att undersöka behovet av bl.a. strukturrationalisering med därav föranlett behov av statligt stöd, osv. Jag vill gärna nämna några av de branschutredningar eller undersökningar, som i regel i diskussioner med representanter för företagen och de fackliga organisationerna genomförts eller pågår. De är kända då det gäller TEKO-branschen, skoindustrin och den manuella glasindustrin. Mindre känt är kanske att det pågår utredningar och undersökningar beträffande järnoch metallmanufakturindustrin, installationssektorn, näringspolitiska åtgärder på det datatekniska området, utredning om möbelindustrin, undersökningar av gjuteriindustrin, den grafiska industrin, snickeriindustrin, skogsindustrin i stort. Det pågår planering av vissa utredningsaktiviteter beträffande utbyggnad av petrokemisk industri. Vi kommer inom de närmaste veckorna att offentliggöra på vilket sätt detta skall ske. Det pågår också vissa undersökningar beträffande livsmedelsindustrin. Allt detta görs i avsikt att vi gemensamt skall få ett bättre grepp om vad som pågår inom vitala delar av vår produktion liksom om vad som kan väntas i fråga om strukturförändringar m. m, Vi blir därmed bättre rustade för en nödvändig bedömning av vilka åtgärder som skall till, ofta under samhällets medverkan, för att klara svårigheterna. De åtgärder som vidtagits beträffande så ömtåliga områden som TEKO-, skooch glasindustrin liksom aviserade förslag om stödfond kan ge erfarenheter. Förmodligen skall andra åtgärder till inom andra områden. Forskningsoch utvecklingsarbetet ger oss även inblick i verksamheter för framtiden, inom petrokemin, elektronik, data, naturgasens användning osv. Allt synes bli mycket kapitalkrävande men nödvändigt, om vi skall kunna behålla en industriell topp-position. Mycket av detta tillhör den mera långsiktiga och framåtsyftande näringspolitiken, och jag har med denna korta redovisning enbart velat säga, att sådant arbete var påbörjat innan jag kom till industridepartementet, och det fortsätter i oförminskad takt. När jag nu har klarat ut de statliga företagens andel när det gäller ianspråktagandet av industridepartementets resurser vill jag ett ögonblick kommentera de statliga företagens roll i den allmänna näringspolitiken. Det torde vara onödigt att här gå in på målsättningen för denna näringspolitik — att genom statliga åtgärder bidra till en förstärkning av det svenska näringslivets konkurrenskraft, att åstadkomma balans mellan olika regioner i vårt land, att skapa sysselsättning på undersysselsatta orter, att skapa sysselsättningstrygghet för människorna och en förbättrad arbetsmiljö. Näringspolitiken berör sålunda hela det svenska näringslivet, och det finns en hel rad instrument i statens hand för åtgärder som syftar till fullföljandet av denna politik. Ett av dessa instrument är de statsägda företagen. Jag tillmäter dessa företag en viktig uppgift, även om de inte spelar någon huvudroll. Denna grundsyn redovisades för övrigt i denna kammare redan i våras av dåvarande industriministern. Vi kommer dock inte att avstå från möjligheten att genom statliga företag bidra till sysselsättningen och utvecklingen när detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Det är ett led i vår politik: en öppenhet för samhällets engagemang också på det ekonomiska området, inte för dess egen skull utan för att tillvarata viktiga medborgarintressen och för att komplettera och medverka till'en vidareutveckling av vårt näringsliv. Men det är också helt naturligt ett led i en vidgning av vår demokrati. Genom en successiv förändring på skilda områden av vårt samhälle, med bl.a. den sociala trygghetspolitiken och utbildningspolitiken som instrument, har efter hand ställts allt större anspråk på ett samhälleligt eller kollektivt sparande för att få den nödvändiga tillväxten av kapital. Detta kapital skall i stor utsträckning användas för investeringar — direkt eller indirekt — i näringslivet. En mera allmän medverkan till kapitalanskaffningen ställer då också rimliga anspråk på en mera demokratisk kontroll och medverkan vid användningen av detta kapital. Vägarna härför torde inte i långa stycken bli annorlunda än de traditionella men med ett ökat inslag av statliga kreditgivningsoch/eller förmedlingsorgan och med fortsatt uppmärksamhet på behovet av att från statens sida tillsammans med eller som komplement till enskilt och kooperativt företagande skapa företag. Detta är inget nytt. För att visa härpå vill jag återge ett uttalande som gjordes 1936 av dåvarande statsministern Per Albin Hansson när han sade: ”Samhället måste se till att det tar initiativ där det finns möjlighet att utvidga produktionen.” Vägledande är således intresset för att tillvarata landets tillgångar i en så lönsam produktion som möjligt. Vi har i sammanhanget en odogmatisk syn på en sådan politik och säger att gränsen inte är given för vem som skall äga och driva produktionen, utan den bestäms av den ändamålsenliga verksamheten, den som befrämjar möjligheter till en god utkomst för medborgarna, till trygg sysselsättning och förbättrade levnadsvillkor. Svenskt näringsliv har med relativt få undantag i det avseendet fyllt högt ställda anspråk och förväntningar. Utvecklingsmässigt har det varit väl framme och förmått anpassa sig till en alltmer hårdnande konkurrens. Men utvecklingen står inte stilla. Kraven på samordning och kapital leder i många länder även inom den s.k. västvärlden till längre gående statliga engagemang, ofta en samverkan mellan företrädare för samhället, kooperationen och det privata företagandet. Jag tror det skulle vara fel av oss att blunda för sådana tendenser i utvecklingen. Bör vi inte hellre öppet diskutera dem och tillvarata de möjligheter vi har till gemensamma ansträngningar för att bygga vidare på det näringsliv som vi alla trots allt är ytterst beroende av? Jag ser inte exempelvis ASEA-Atom eller Uddcomb som bastarder på det ekonomiska området utan som utvecklingsbara enheter. Jag känner heller ingen rädsla för Volvo eller LM Ericsson, för att ta ett par exempel bland de privatägda företagen. Men jag tror uppriktigt sagt inte heller att man inom näringslivet i allmänhet har någon skräck för de statliga företagen — exempelvis Vattenfall, LKAB eller ASSI. Vi kommer självfallet inte att avstå från möjligheterna att genom statliga företag bidra till sysselsättning och utveckling. Vi möter emellertid speciella problem, framför allt på det lokaliseringspolitiska området. Alltför många gånger har det, trots stödåtgärder, inte varit möjligt att förmå privatägda företag att etablera sig i undersysselsatta regioner. Att bereda människorna sysselsättning och trygghet i anställningen är ett primärt samhällsansvar som regeringen inte ett ögonblick tvekar att axla. Detta dokumenteras bl.a. i satsningarna på det sysselsättningspolitiska området genom arbetsmarknadsstyrelsen. Vi kommer inte heller att tveka att använda de statliga företagen i denna politik, när detta kan anses ekonomiskt försvarbart — jag understryker det sistnämnda. Tyvärr har Statsföretag nödgats godkänna beslut om nedläggning, exempelvis av Kalmar Verkstads AB. Det skulle nämligen vara ekonomiskt oförsvarbart att fortsätta verksamheten i detta företag. KVAB är i huvudsak lämpat för produktion av järnvägsmateriel, för vilken beräknas att lönsamhet i framtiden inte kan förutsättas. I en gjord marknadsanalys konstateras att det inhemska behovet av järnvägsmateriel kan tillgodoses av Gävle vagnverkstad och av SJ:s egna huvudverkstäder. I marknadsanalysen har man också undersökt möjligheterna för export av järnvägsmateriel, varvid man funnit att en internationell överkapacitet redan föreligger på området. Detta innebär att priserna på produkterna blir så låga att lönsamhet i exportaffärer knappast kan påräknas. Det har vid KVAB gjorts undersökningar om andra produktionsinriktningar — det har nämnts tidigare — men dessa har visat sig inte vara ekonomiskt realistiska. Vår odogmatiska syn i detta sammanhang ledde oss självfallet till att undersöka möjligheten att förmå något annat företag att lokalisera till Kalmar. Det lyckades med Volvo, som ju kommer att etablera en sammansättningsindustri för bilar i Kalmar. Den kommer att ge sysselsättning åt 650 personer, och produktionen avses kunna börja under 1974. Det är några år framåt, och självfallet måste vi ta ett ansvar för att söka finna sysselsättningsobjekt som bidrar till att hålla sysselsättningen inom KVAB på en rimlig nivå till dess att det nya företaget är etablerat och kanske också söka medverka till att ersättningsföretag kan flytta in i de lokaler som KVAB lämnar och därmed erbjuda ökade valmöjligheter för dem som friställs. Ett annat företag inom Statsföretagsgruppen, fru talman, som nödgats varsla om friställningar är SMT. Det gäller här ett drygt hundratal personer i Västerås, Eskilstuna, Ronneby och Karlskoga. Orsaken till beslutet är företrädesvis att man funnit en sortimentsbegränsning nödvändig. Det görs intensiva ansträngningar från företagets sida för att medverka till att friställd personal kan finna nya anställningar. Fru talman! Det är ytterst beklagligt för personalen på de här nämnda företagen att denna situation har uppstått. Jag utgår dock ifrån att min redogörelse har klargjort att mycket intensiva ansträngningar görs för att de drabbade skall kunna beredas ny sysselsättning. Jag har med det anförda velat visa att jag inte söker skönmåla de statliga företagen. Misstag begås i statliga företag lika väl som i privatägda. Företagande är risktagande, och människor är som bekant inte ofelbara. Felbedömningar har gjorts och kan inte uteslutas heller för framtiden i företag, oberoende av ägarkategorier. Vad som hänt i dessa båda fall undanrycker dock inte min principiella inställning att de statliga företagen skall medverka till att bereda sysselsättning när detta är ekonomiskt försvarbart. Jag skulle tro att denna min inställning delas av människorna i exempelvis Norrbotten och Ådalen. När borgerliga talare fortfarande envist hävdar att staten inte skall ägna sig åt företagsamhet tycker jag att det vittnar om en viss kallsinnighet och egoism gentemot de människor som är beroende av de statliga företagen för sitt uppehälle. Jag ställer frågan: Hur skulle det se ut, fru talman, i Uddevalla, i Norrbotten, i Ådalen, om inte staten engagerat sig i företag för att trygga sysselsättningen i dessa regioner? Man säger ofta att staten inte kan sköta företag. På vad grundar man dessa påståenden? Jo, man pekar bl.a. på att många statliga företag är förlustföretag. Jag är i någon mån förvånad över denna argumentering. Det är ju inte bara statliga företag som kan uppvisa förlust; det sade herr Svanberg nyss i en replik till herr Hovhammar, som han tillrådde viss försiktighet i sina uttalanden. Det finns ändå en del intressanta fall inom den privata industrin, och vi kan läsa om några av dem i tidningarna de här dagarna. Vissa av de statliga företagen arbetar under specifika förutsättningar, som gör att de inte kan jämföras med privatägda företag. Statsföretags ledning har emellertid en skyldighet gentemot ägaren-staten, liksom gentemot de anställda, att om möjligt få verksamheterna lönsamma. Men debatten om lönsamhetsbegreppet behöver nyanseras. En del av de statliga företagen har tillkommit för att i vår norra landsända lokalisera verksamheter, som ger meningsfull sysselsättning och bygger under för ett fortbestånd av en rimlig samhällsverksamhet. Utan dessa insatser skulle utvecklingen antagligen varit helt förödande för mycket av ett redan befintligt samhällskapital i bostäder, skolor, sjukhus, sociala institutioner m.m. Förlusterna i NJA t.ex. skulle kunna vägas mot rent samhällsekonomiska vinster och de fördelar som ligger i en trots allt mindre befolkningsomflyttning än vad som eljest skulle varit nödvändig.

Om man således inte i en del av de statliga företagen kan räkna enligt ett vedertaget lönsamhetskriterium, är det ytterst angeläget att man eftersträvar att åstadkomma en god arbetsmiljö och sådana förhållanden i allmänhet som befrämjar tillfredsställelsen i arbetet samtidigt med ökad insyn och medbestämmanderätt. Återhållsamheten i detta avseende är i regel negativ. Jag är väl medveten om att den här synen på företagsverksamheten i särskilda fall inte vore möjlig utan att vi kunde räkna med överskott eller tillskott från andra verksamheter och viktiga bevarade eller tillskapade samhällsfunktioner. I de statsägda företagens målsättning måste emellertid även ingå att söka åstadkomma lönsamhet i företagen och överskott för insatser i nya verksamheter, ny teknik, forskningsoch utvecklingsarbete och tillskott till samhällsfunktionerna. Som Statsföretag i sin redovisning och i sina förslag till regering och riksdag redovisat erfordras för ett sådant ofta långsiktigt rekonstruktionsarbete betydande kapitalinvesteringar. Beslutet om investeringsprogrammet för NJA är talande men avviker inte mycket från vad bl.a. Sandviken åstadkom för mer än tio år sedan och Uddeholmsbolaget beslutade i mitten av 1960-talet och nu fortsätter med. Jag räknar med att Statsföretag återkommer med program för ytterligare investeringsåtgärder, bl.a. vid Uddevallavarvet. Jag upprepar emellertid vad jag tidigare sagt, fru talman, nämligen att kravet på lönsamhet kvarstår för de statliga företagen, och i sammanhanget skall jag något komma in på Statsföretags mål. I propositionen 1969:121 anges den allmänna övergripande målsättningen för Statsföretag vara att under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion. Detta med största möjliga expansion är tydligen en källa till djup oro bland många inom den borgerliga oppositionen. Man ser uppenbarligen i dessa ord en hejdlös statlig upphandling av företag. En sådan säregen slutsats tänker jag inte spilla många ord på. Det räcker väl med att konstatera att de statliga företagen disponerar 5 procent av vår industri. Jag är mera förvånad över att ingen bland den statliga industrins kritiker dragit den slutsats om kravet på expansion som varje erfaren företagsledare gör, nämligen att expansion är en förutsättning för överlevnad. Det företag eller den industrigrupp som inte expanderar i en expanderande, konkurrerande omvärld är relativt sett på tillbakagång och kommer snart att få allvarliga problem. Fru talman! Man har vidare velat hårdra vissa uttalanden om lönsamhetsfilosofin inom Statsföretags ledning. Man har velat konstruera en förtroendeklyfta mellan Statsföretags ledning och ägaren-staten så till vida att Statsföretag skulle ensidigt prioritera lönsamhetsmålen, medan ägaren i första hand vill sätta upp andra mål av näringspolitisk och annan natur. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att några divergerande uppfattningar i detta hänseende inte föreligger mellan Statsföretag och ägaren. Statsföretag skall även i framtiden ha särskilt ansvar för att ta hänsyn till samhällsintresset vid val mellan olika produktionsoch lokaliseringsalternativ och att verka för att de anställda når en allt större arbetstillfredsställelse. Men det sägs också i proposition nr 121 att målen och villkoren för de statliga företagen inte får innebära sådana inskränkningar i deras rörelsefrihet att de placeras i underläge i förhållande till privata företag. Detta innebär att lönsamhetskravet för de statliga företagen inte får frångås. Det är ju endast då företagen kan uppvisa en godtagbar förräntning av det arbetande kapitalet som de har den ekonomiska kraften och möjligheten att uppfylla näringspolitiska och andra mål. Under de närmaste åren kommer därför tillgängliga resurser inom Statsföretag att koncentreras till redan etablerade koncernbolag med möjligheter att ge god avkastning på nyinsatt kapital. Härigenom skapas den ekonomiska grunden för att kraftfullt ta sig an övriga uppsatta mål. Men jag vill tillägga att det är önskvärt att man i de statliga företagen visar en klarare vilja att söka nå tillfredsställelse i arbetet för alla anställda. Statsföretags styrelse har ju också i det nyligen fastställda programmet på det företagsdemokratiska området uppställt detta mål, att förverkligas genom en förbättrad arbetsmiljö och en snabbt utbyggd organisation för insyn och medverkan på alla nivåer inom företaget. Jag betraktar detta som en mycket viktig del i ett vidgat lönsamhetsbegrepp, grundläggande för förståelse och vi-anda. Och som jag bedömer det, fru talman, inkräktar detta inte på lönsamheten utan det snarast förstärker den. Statsföretags handlingsram är långtgående och kommer att möjliggöra för företagsledning och anställda inom de enskilda bolagen att utveckla företagsdemokratiska program för allt större arbetstillfredsställelse. Ett medel att nå detta mål är ett effektivt engagemang från hela arbetsorganisationen. Detta innebär att alla anställda på alla nivåer bereds tillfälle att påverka sin arbetssituation både i fråga om den egna arbetsplatsen och i fråga om företagets verksamhet i stort. Den förutsedda utvecklingen kommer att ställa mycket stora krav på informationsoch utbildningsinsatser. Många hittills redovisade erfarenheter från företag, där informationsoch samrådsaktivitet etablerats direkt i produktionen, understryker behovet av utbildning för att klara de kommunikationsproblem som den nya situationen innebär. Av riktlinjerna framgår vidare att information, samverkan och möjligheter till inflytande på beslutsprocesserna måste underbyggas dels genom förstärkning av det representativa systemet — dvs. företagsnämnden och dess olika underorgan —, dels genom att företagsdemokratiska frågor får större utrymme inom arbetsorganisationen. Det viktigaste organet inom det representativa systemet skall fortfarande vara företagsnämnden. I rekommendationen anförs vissa synpunkter på organisationslösningar med ett flertal underorgan, men jag skall inte gå in på en fullständigare redovisning. Låt mig bara säga att arbetet inom det representativa systemet bör i första hand inte inriktas på frågor som rör den löpande verksamheten utan i stället på övergripande frågor av typ budget, produktionsoch personalplanering, produktutveckling, arbetsmiljö, organisationsändringar, strukturella förändringar, personalpolitik, arbetarskydd och hälsovård. Möjligheterna till beslutsfattande på olika nivåer inom det representativa systemet bör vidgas, bl.a. genom att olika organ får budgetansvar. Ett exempel på förstärkt samverkan inom arbetsorganisationen är enligt programmet arbetsplatsträffar, innebärande att varje arbetsledare regelbundet får på betald tid träffa all sin personal för att diskutera just den arbetsgruppens problem. Formerna måste anpassas till varje företags organisatoriska förhållanden. Det kan vara nödvändigt att genom särskilda utbildningsinsatser underlätta för arbetsledande personal att fullgöra uppgiften att leda arbetsplatsträffen. Denna rekommendation att i första hand utveckla information och samverkan inom arbetsorganisationen understryker vad jag har sagt om att alla anställda på alla nivåer skall beredas tillfälle att påverka sin egen arbetssituation och förhållandena på den egna arbetsplatsen. När det gäller utbyggnaden av möjligheter till sådan påverkan på basplanet kan förutom arbetsplatsträffar också nämnas möjligheter till förändrad arbetsorganisation som syftar till att skapa mera meningsfyllda arbetsuppgifter. Som exempel på förändrad arbetsorganisation kan nämnas pågående försök med delvis självstyrande grupper. Ett annat slag av förändrad arbetsorganisation är projektgrupper där personalrepresentanter redan från förplaneringsstadiet medverkar vid genomförandet av större och mindre projekt av olika typer. Slutligen, fru talman, anges det i Statsföretags företagsdemokratiska program att i företagens styrelser skall ingå personer, som bedöms ha goda förutsättningar att företräda de anställdas synpunkter och intressen. Dessa personer skall utses med personalorganisationernas hjälp enligt en form för samråd som överenskommes med dessa. Jag har velat uppehålla mig ganska utförligt vid dessa frågor, därför att man från åtskilliga håll har gjort gällande att Statsföretag, och bakom det industridepartementet och regeringen, skulle sakna intresse för en företagsdemokratisk utveckling. Tvärtom har vi lagt ner ett energiskt arbete på att så skyndsamt som möjligt få fram ett program av just denna art, som nu är fastställt av Statsföretags styrelse och går ut till de enskilda bolagen med klart anspråk på att man skall sätta detta i tillämpning. Med detta program anser jag att de statliga företagen har tagit ett viktigt steg mot en ökad arbetstillfredsställelse för de anställda, där och när man realiserar programmet. Det är min förhoppning att också de privatägda företagen mera allmänt skall slå in på denna linje för att möta människornas berättigade krav på arbetstillfredsställelse och medinflytande. I anslutning till målproblematiken för de statliga företagen och med anledning av motioner av herrar Olhede och Lothigius m.fl. skall jag också utveckla min syn på Svenska utvecklingsaktiebolaget, som i propositionen 139 föreslås överföras från Statsföretag till industridepartementet. Vad beträffar herr Olhedes motion kan jag inte finna annat än att han och jag i grunden är överens. Vi önskar båda att Statsföretag skall bli det väsentliga, samordnande och inom ramen för vad statsmakterna angivit policyskapande organ som det var tänkt att bli. Vi önskar säkerligen också båda att Utvecklingsbolaget skall ges tillfälle att leva upp till den målsättning som angavs i propositionen. På kort sikt är detta en finansieringsfråga. Finansieringsproblem är sällan principiellt tilltalande, men de verkar, mot alla principer, med stor kraft. Inte sällan råkar människor ut för att just på grund av en alltför stark principfasthet lägga bort det som kan vara ändamålsenligt och vettigt. Jag undrar om det inte är mest det som herr Olhede har råkat ut för, och jag skall här redovisa varför jag kommit till denna slutsats. Redan under våren 1971 diskuterade Statsföretags styrelse Utvecklingsbolagets finansiella behov. I Statsföretags årsredovisning sägs att Utvecklingsbolaget för år 1970 redovisar betydande förluster. Det slås fast att stränga krav på snabb lönsamhet kommer att vara vägledande för Utvecklingsbolagets fortsatta verksamhet. Statsföretags styrelse ansåg vidare att för koncernen i sin helhet måste under de närmaste åren tillgängliga resurser koncentreras till redan etablerad verksamhet. Detta har en principiellt väsentlig betydelse för ett utvecklingsbolag som ”definitionsmässigt” arbetar med nya projekt. Det är mot den bakgrunden man skall se innebörden i det brev son Statsföretag i oktober i år tillställde Kungl. Maj:t med hemställan om att företaget borde befrias från det direkta ägaransvaret för Utvecklingsbolaget. Efter allvarliga försök att finna andra vägar måste därför Statsföretag ”konstatera att de ekonomiska resurser vilka under de närmaste åren kan ställas till utvecklingsbolagets förfogande är så begränsade att de inte medger ett uppfyllande av gällande målsättning för utvecklingsbolaget.” Det är Statsföretags lednings uppfattning och måste som sådan respekteras. Det måste anses vara Statsföretags styrelse som, inom ramen för de riktlinjer som statsmakterna ställer upp, skall göra nödvändiga prioriteringar och omdisponeringar av verksamheten. Alla rörelsedrivande företag måste i vissa lägen göra prioriteringar, eftersom de ekonomiska resurserna är begränsade. Detta gäller också för statliga företag. Med hänvisning till de beslut som riksdagen fattade på grundval av propositionen 121 år 1969 om Statsföretag menar herr Olhede emellertid att en sådan motivering i detta fall inte torde kunna accepteras. I den åberopade propositionen gavs Statsföretag möjlighet att inge ”offert” för att kunna fullgöra vissa uppgifter. Herr Olhede säger: ”Detta system har tillämpats och kan tillämpas i detta fall.” Offertsystemet var avsett att, som det sägs i propositionen, ”förena det företagsekonomiska intresset med det samhällsekonomiska”. Statsföretags skyldighet att lämna offert till statsmakterna för fullgörande av vissa samhällsekonomiskt motiverade uppgifter torde således inte stå i samklang med riktlinjerna för dess tillämpning. De företagsekonomiska lönsamhetskrav som gäller för Utvecklingsbolaget måste anses innebära att dess ekonomiska problem snarare skall lösas genom långsiktig finansiell planering än genom bidrag. Det är inte en säker företagsekonomisk förlust som skall täckas, utan det är möjligheten att finansiera verksamheten under så lång tid att gjorda investeringar ger avkastning som skall tillgodoses. Detta var den finansiellt betingade orsaken till att Utvecklingsbolaget i nuvarande läge bör brytas ut ur Statsföretagsgruppen. Det finns emellertid också ett principiellt skäl. Utvecklingsbolagets hittillsvarande verksamhet visar på en intressant utveckling. Vid utgången av augusti månad i år hade ca 600 produktidéer och andra utvecklingsförslag registrerats av Utvecklingsbolaget. 38 av dessa har blivit föremål för exploateringsavtal. Av de registrerade projektuppslagen kommer inte mindre än 300 från enskilda personer och 170 från enskilda företag. Av antalet fortfarande aktuella projektuppslag svarar enskilda personer och företag för ca 60 procent. Detta är en glädjande utveckling. Det är också ett tecken på förtroende. Det är en antydan om att inte bara samhället utan också enskilda personer och företag har ett behov av ett samhällsägt utvecklingsbolag. Det är en bekräftelse på riktigheten i de bedömningar som låg bakom Utvecklingsbolagets tillkomst. Det är som jag ser det angeläget att Utvecklingsbolaget även befäster sin ställning som ett vitalt organ för utveckling och exploatering av innovationer gjorda speciellt inom mindre och medelstora företag och av enskilda personer och forskare. Det är onekligen samtidigt en utveckling som inte till sin omfattning helt kunde förutses vare sig vid Utvecklingsbolagets tillkomst 1968 eller i samband med Statsföretags bildande 1969. Det låter sig naturligtvis säga att denna utveckling pågått under den tid som Utvecklingsbolaget varit en del av Statsföretagskoncernen. Men enligt min uppfattning bör Utvecklingsbolagets karaktär av utvecklingsorgan för en så vid krets av intressenter som möjligt på allt sätt förstärkas. Att i det läget, som har föreslagits, avgränsa Utvecklingsbolagets målsättning och verksamhet till projekt som i första hand har värde för utveckling och strukturering av verksamheten inom Statsföretagsgruppen är enligt min mening inte riktigt. Det kanske t.o.m. skulle kunna hävdas att även om målsättningen kvarstod oförändrad Utvecklingsbolagets åsyftade breda kontaktyta i vissa lägen inte skulle kunna upprätthållas om bolaget kvarstod inom Statsföretagsgruppen. Jag vill emellertid i detta sammanhang stryka under ytterligare några väsentliga aspekter på det framtida förhållandet mellan Statsföretag och Utvecklingsbolaget. Statsföretag har i sin skrivelse pekat på att det även i ett läge där Utvecklingsbolaget övergår till annan ägare torde finnas behov att på uppdragsbasis kunna utnyttja Utvecklingsbolagets resurser. Utvecklingsbolaget skulle t.ex. kunna medverka vid teknisk-ekonomisk utvärdering av vissa projekt, i administrering av utvecklingsprojekt och i övrigt biträda Statsföretag på sådana områden där Utvecklingsbolagets speciella inriktning och erfarenhet kan anses vara väl lämpad och av värde. Jag finner det, som jag understrukit i propositionen, naturligt att Utvecklingsbolaget och Statsföretag även framgent drar nytta av varandras tjänster och möjligheter. I synnerhet bör företagen undvika dubblering av resurser vilka kan samutnyttjas. Jag anser det lika naturligt att Utvecklingsbolaget, där inte ingångna avtal eller annan överenskommelse annat anger, bör erbjuda Statsföretag en tidsmässigt begränsad förtursrätt till förvärv av ett visst, av Utvecklingsbolaget framtaget försäljningsobjekt. Överförandet bör ske på villkor som marknaden erbjuder och som parterna kan enas om. Detta bör samtidigt inte förhindra Utvecklingsbolaget att under optionstiden förhandla med annan köpare. Jag finner det också självklart att Statsföretag blir representerat i Utvecklingsbolagets styrelse. Vid sidan av dessa två skäl — Statsföretags begränsade finansiella resurser och den åsyftade breda kontaktytan för Utvecklingsbolaget — finns det möjligen ytterligare ett, i varje fall praktiskt betydelsefullt skäl. Utvecklingsbolaget är inte ett produktionsbolag och alltså artskilt inom Statsföretagskoncernen. Jag vill erinra om att departementchefen i propositionen om Statsföretag ansåg i motsats till vad företagsdelegationen hade föreslagit att AB Atomenergi inte borde överföras till förvaltningsbolaget med i stort sett liknande motivering, dvs. utvecklingsoch forskningsarbete bör inte avgränsas utan berör hela vårt näringsliv och dess framtid. Samordningen mellan forskning och utvecklingsarbete på den statliga sidan mellan inte bara SUAB, Utvecklingsbolaget, och Atomenergi utan med STU, Styrelsen för teknisk utveckling, är ytterst angelägen. Samordningen kan och bör på flera områden även sträcka sig till motsvarande arbete inom den privata och kooperativa verksamheten så att de medel som satsas på detta område — och de är stora — får en så riktig användning som möjligt. Statens ansvar för SUAB förändras inte genom de förslag som vi har lagt. Äganderätten och ägaransvaret ligger på staten. Man kan säga att det blir mera direkt och kanske därför också blir lättare att via industridepartementet som har kontakter också med de övriga statliga institutioner som här nämnts — STU och Atomenergi framför allt — åstadkomma den önskvärda samordningen. Till sist, fru talman, skall jag bara helt kort beröra herr Lothigius” motion. Den är väl i sin utformning ungefär densamma som den som framlades 1968. Den har inte blivit bättre med åren, snarare tvärtom. Som kommentar till att Utvecklingsbolaget också skulle bli en ytterligare kanal för utveckling och exploatering av innovationer gjorda speciellt inom mindre företag och av enskilda personer, forskare och uppfinnare, sades i motionen följande: ”Någon utredning som belägger att den enskilda marknaden inte fungerar tillräckligt väl har inte förebragts. Det avgörande är emellertid att eventuella brister i detta sammanhang icke kan sägas utgöra argument för tillkomsten av ett helstatligt utvecklingsföretag.” Jag citerar alltså ur motionen. Den utveckling som jag tidigare har redovisat har ju eftertryckligt visat att de bedömningar som i detta avseende låg bakom skrivningen i propositionen var riktiga. Det måste kännas något bittert för herr Lothigius att kunna konstatera att mindre och medelstora företag, privata uppfinnare, forskare och andra personer funnit anledning att i så stor omfattning vända sig till det helstatliga utvecklingsbolaget. Jag kan inte förstå varför det inte skulle kunna finnas ett helstatligt utvecklingsbolag, när det finns så många helprivata utvecklingsbolag. Uppenbarligen finns det ett stort behov av ett sådant statligt utvecklingsbolag, även inom de kretsar som moderaterna säger sig företräda. Enligt min uppfattning bör Utvecklingsbolagets aktieägare av detta och andra skäl icke utvidgas till att omfatta också privata företag. Däremot finner jag det naturligt att Utvecklingsbolaget i dotterbolag och närstående bolag ägarmässigt samarbetar med kooperativa, kommunala och privata intressenter liksom naturligtvis med statliga företag, myndigheter, verk och andra organ som jag har sagt tidigare, och det sker också i dag. I olika projekt samarbetar Utvecklingsbolaget med t.ex. KF, Kommunförbundet, Landstingens inköpscentral, Alfa Laval, SAAB-Scania och Standard radio. I Crown Air, som bedriver charteroch taxiflygverksamhet kan jag informera herr Lothigius om att Utvecklingsbolaget nyligen överlåtit 50 procent av aktierna till Linjeflyg. ”Utvecklingsbolaget har kommit att utveckla sig också till ett förvaltningsbolag” säger herr Lothigius. Som bevis anförs att ”— — — endast ett fåtal utvecklingsprojekt avyttrats till annan intressent”. Men detta är väl självklart. Det tar tid att utveckla nya produkter, i genomsnitt minst fem år från projektstart enligt Utvecklingsbolagets bedömning. Att Utvecklingsbolaget valt att i vissa fall förlägga utvecklingsoch exploateringsarbetet till dotterbolag och närstående bolag är inte detsamma som att Utvecklingsbolaget håller på att utvecklas till ett förvaltningsbolag för producerande företag. Det är den risken som vi måste undvika för att bevara dess karaktär av utvecklingsoch forskningsbolag. Det har vid åtskilliga företag, även statliga, startats utvecklingsbolag med just den ambitionen, men de har så småningom fått gå över till att bli produktionsbolag och mist sin karaktär av utvecklingsbolag och blivit mer av produktionsbolag. Jag vill till sist bara understryka vad som sades redan i propositionen 68 år 1968, nämligen att Utvecklingsbolagets tillverkningsoch försäljningsverksamhet inte får utvecklas därhän att bolaget förlorar sin ursprungliga utvecklingskaraktär. Detta skall gälla också i fortsättningen. Men det är lika viktigt att betona att företaget självt får avgöra tidpunkten och villkoren för avyttrandet. Ja, fru talman, med detta har jag velat lämna en kanske något vidare redovisning av min syn på aktiv näringspolitik, sådan vi utvecklar den och sådan den med de för dagen näraliggande nödvändiga uppgifterna ter sig. Men jag kanske framför allt skall understryka att detta arbete är långsiktigt. Det tar inte minst sikte på vad vi skall syssla med i framtiden och hur vi så småningom skall kunna flytta över delar av vår produktion samt de människor, som är sysselsatta i de branscher som genomgår en mycket hårdför omstrukturering, till lönsamma viktiga uppgifter. Jag avser då uppgifter, vilka har ett direkt samband med den produktion som vi har byggt upp under många gångna år och som på något sätt har givit oss en särställning och en stark konkurrenskraft. Vi måste vara överens om att detta är stora uppgifter, uppgifter som kommer att kräva mycket av kapital och mycket av gemensamma insatser, dvs. en samordning, och kanske en något friare och öppnare syn för en nödvändig medverkan från samhällets sida.
Fru talman! Statsrådet har givit en väldigt bred exposé över industridepartementets och de statliga företagens verksamhet. Det mesta av vad statsrådet sade är mycket betydelsefullt, och jag vill understryka att de insatser som statsrådet berörde i vad gäller Uddevalla, Ådalen och Norrbotten betyder enormt mycket för de människor som bor där. Det är viktigt att vi där har ett företagande, som ger befolkningen sysselsättning. Jag betonar att gemensamma ansträngningar av privata och statliga företag bör från alla håll ses positivt. I det lilla land som vi lever i är det väl helt nödvändigt att i många sammanhang och i många projekt staten och det privata företagandet går samman. Man har ju ett gemensamt intresse av att utveckla olika produkter, som varken det enskilda företaget eller staten kan klara på egen hand. Statsrådet vände sig mot att jag hade sagt, att jag var förvånad över att så stor möda hade lagts ned inom departementet på just denna företagargrupp. Det är väl alldeles självklart att man har fått den uppfattningen under åren att industridepartementet har haft många problem med företagandet inom den statliga sektorn. Det är bara att hoppas att det nu, när vi har fått ett förvaltningsorgan, skall lätta litet på departementet. Statsrådet säger att det nu inte är så många människor som sysslar med detta. Men tidigare måste det naturligtvis ha varit så. Statsrådets företrädare i ämbetet hade väl nog med problem och arbete.

Fru talman! När statsrådet anmärker på att min motion inte nämnvärt avviker från den tidigare motionen år 1968, är det alldeles riktigt, eftersom jag i huvudsak har åberopat motionen år 1968. Jag har också sagt att någon ändring i förhållandet från den tidpunkten kan jag inte finna av sådan avsevärd art att det är nödvändigt att fortsätta denna verksamhet. Det försvar som statsrådet har presterat, att ett stort antal enskilda företagare har vänt sig till det statliga företaget, kan jag förstå, men bakgrunden är närmast att man vill använda statsmakterna såsom ett stöd för de förslag man för fram. Det borde man kunna få i ett annat sammanhang och på ett annat sätt än genom att utbygga ett företag av denna art.
Fru talman! Vi fick höra av statsrådet Johansson att man i industridepartementet till ungefär 20—25 procent sysselsätter sig med de statliga företagen, och han tyckte det var ganska litet. Jag tycker nog det är en rätt betydande andel, att bortåt en fjärdedel av arbetet i departementet kommer de statliga företagen till del. Sedan förekom det här ett uttryck som jag tyckte var förvånande, nämligen att kallsinnighet och egoism skulle prägla de borgerliga politikerna när vi talar om näringspolitiken och om statliga företag. Jag tror inte att vi som sysslar med dessa frågor är rädda för statlig företagsamhet, under förutsättning att det blir en konkurrens på lika villkor. Vi har ständigt tryckt på att vi vill ha konkurrens på lika villkor, och det kravet står fast. Jag vill också när det exempelvis gäller satsningar i Norrbotten erinra om att vi för flera år sedan sade, att om man skall driva Norrbottens järnverk, så skall man göra ordentliga investeringar, så att företaget blir bärkraftigt. Så har också skett. Jag vill understryka att vi när denna fråga behandlades i näringsutskottet stödde utbyggnaden av bl.a. Norrbottens järnverk.
Fru talman! Till herr Hovhammar vill jag bara säga att jag sade ”åtskilliga borgerliga talare” — jag sade inte ”alla”. Men vi har tidigare lyssnat till herr Hovhammars kategoriska och utan bevis framförda yttranden om den katastrofala verksamhet som Statsföretag på åtskilliga områden bedriver. En sådan argumentation vill jag inte beteckna som objektiv och saklig. Den har självfallet till syfte att misstänkliggöra en verksamhet av denna karaktär. Vi vill söka bringa klarhet också kring ett långsiktigt arbete på att medverka vid utbyggandet av vårt näringsliv. Vad är det som innefattas i begreppet ”aktiv näringspolitik”? Det var för att visa detta som jag tog fram siffrorna om hur mycket av industridepartementets personal som är sysselsatt med uppgifter som mera direkt berör de statsägda företagen och hur mycket personal och arbete som ägnas åt näringslivets problem i allmänhet. Det var inte större andel på herr Wickmans tid, herr Hovhammar, än vad det är nu. Problemen kring KVAB kanske jag får återkomma till senare, eftersom jag nu inte skall ta upp för mycket tid. Man beskrev detta fall som någonting katastrofalt. Låt mig erinra om att när ASJ inom Wallenberggruppen bestämde sig för att lägga ner en motsvarande fabrik i Falun, förekom det sannerligen inte mycket av skriverier, åtminstone inte i den borgerliga pressen. Jag erinrar mig en ledare i Svenska Dagbladet — jag skall inte läsa upp den utan bara läsa upp rubriken ”Tragiskt men oundvikligt”. Det är en mycket bra ledare, där man beskriver hur utvecklingen inom vårt transportväsende har gått fram och ryckt undan grunden för en del av produktionen av rullande järnvägsmateriel. Det var en tragisk och oundviklig utveckling. Man säger också att man inom ASJ-gruppen försökte sig på nya projekt, men det visade sig att de inte var lönsamma. Jag trodde länge att den var skriven som en bild av vad som hade hänt vid KVAB, men det var det inte. Den gällde ASJ. Det var tragiskt men oundvikligt. Och därmed fick man acceptera det. Vad jag åstundar är bara att vi skall kunna mäta med lika mått då det gäller statlig, privat eller kooperativ verksamhet. Vi skall lämna en objektiv redovisning. Vi får i långa stycken acceptera en utveckling precis sådan som den är, och det skulle gagna debatten och våra gemensamma strävanden att söka åstadkomma ett resultat i ansträngningarna för vårt näringsliv. Herr Lothigius får ha kvar sin principiella uppfattning, för det har han rätt till. Jag har bara velat tala om att det statliga utvecklingsbolaget har visat sig fylla en betydande funktion, inte bara för de statsägda företagen, utan det ger åt mindre och medelstora företagare, uppfinnare och idégivare möjligheter till en prövning, som de utan tvivel i åtskilliga fall inte har funnit på annat håll. Jag tror också att det blir en uppgift för detta utvecklingsbolag att mera gå ut på fältet för att självt söka kontakter, inte minst med de mindre och medelstora företagen för att ge dessa den hjälp de behöver. Detta har jag erfarit inte minst under mina resor ute i landet och även nere i Jönköpings län de senaste veckorna. Där visste man kanske alldeles för litet om att det finns ett utvecklingsbolag av den här karaktären. Jag tror att det väl fyller sin uppgift. Vi försöker inte få bort de privatägda, men vi ställer ett samhällsägt till förfogande för statliga företag och privata. Jag får be herr Hovhammar om ursäkt. Det var förmodligen herr Andersson i Örebro som talade om personaluppsättningen och om att det fanns flera anställda under herr Wickmans tid. Men jag har nu svarat herr Andersson på den frågan, även om jag råkade rikta mig till herr Hovhammar.
Fru talman! Jag noterar med stor glädje och tillfredsställelse att industriministern säger att vi nu skall mäta med lika mått. Det måste helt enkelt innebära, att man nu anser att vi skall ha en konkurrens på lika villkor mellan statliga och enskilda företag. Jag tycker att mycket är vunnet med att man kan göra det konstaterandet men också att man efterlever det. Det tycker jag var ett bra uttalande av vår nye industriminister.

Herr talman! Herr Dahlén har frågat mig om jag är villig att tillsätta en parlamentarisk undersökningskommission med representanter för respektive riksdagsgrupp med uppgift att klarlägga vissa påtalade förhållanden inom den statliga företagsverksamheten. Herr Dahlén tar i sin interpellation upp frågor som gäller såväl förenade fabriksverken som Statsföretag AB. Det finns emellertid ingen anledning att koppla ihop dessa företag, eftersom de arbetar under helt olika verksamhetsformer, statligt affärsverk respektive statsägt aktiebolag. Skillnaden mellan dessa verksamhetsformer är betydande. Riksdagen har ett direkt inflytande på investeringarna i affärsverk. Den av affärsverken bedrivna verksamheten är vidare underkastad ämbetsansvar till skillnad från verksamheten i de statliga aktiebolagen. Herr Dahlén påtalar att en anmälan gjorts till justitiekanslern angående vissa förhållanden i förenade fabriksverken. Jag vill framhålla att avsikten med denna anmälan var att få klarlagt vissa rättsliga frågor gällande ett affärsverks befogenheter. Till justitiekanslern har också överlämnats en av riksrevisionsverket gjord granskningsrapport. Riksrevisionsverkets granskning ingår som ett naturligt led i den normala kontrollen av alla statliga verk. Av justitiekanslerns beslut framgår att vissa fel begåtts av förenade fabriksverken men att dessa huvudsakligen är av formell natur. Anmälan föranleder inte någon ytterligare åtgärd från justitiekanslerns sida. Eftersom förenade fabriksverken är ett affärsverk och därmed jämställt med andra statliga myndigheter som arbetar i denna form i fråga om insyn och kontroll av verksamheten och med hänsyn till att såväl justitiekanslern som riksrevisionsverket gjort utredningar, som är helt offentliga, finner jag inte skäl att tillsätta en parlamentarisk kommission för att klarlägga förhållandena inom verket. För de statliga bolagen gäller samma regler som för de privata bolagen. I motsats till vad som gäller för de affärsdrivande verken är offentlighetsprincipen sålunda inte tillämplig på dem. Riksdagen har dock på flera sätt beretts speciell möjlighet till insyn i Statsföretag AB och därmed i hela koncernen. Detta sker först och främst genom Kungl. Maj:ts årliga skrivelse till riksdagen med redogörelse för företagsgruppens verksamhet och resultat. I propositionen 1969:121 om bildandet av ett statligt förvaltningsbolag framhöll chefen för industridepartementet speciellt den betydelse som utskottsbehandlingen av denna skrivelse kunde ha för att vidga insynen i företagsgruppens verksamhet. Riksdagen har dessutom utsett 18 riksdagsledamöter till Statsföretags bolagsstämmor med rätt att där ställa frågor direkt till företagsledningen. Statsföretags ledning har också på annat sätt erbjudit dessa riksdagsledamöter att följa verksamheten. Vidare vill jag nämna att två av de fem revisorerna i Statsföretag AB utses av riksgäldsfullmäktige på riksdagens vägnar. Sammantagna innebär dessa kontrollmöjligheter att riksdagen har en bättre insyn i de statliga bolagen än många ägare i privata bolag har. Frågan om en ökad insyn i såväl statssom privatägda företag är under behandling. Inom industridepartementet bearbetas för närvarande den s.k. samarbetsutredningens förslag och remisssvaret på det. Jag räknar med att kunna framlägga förslag i denna fråga till nästa års riksdag. Mot bakgrunden av vad jag nu anfört är jag inte beredd att tillsätta en parlamentarisk kommission. Herr talman! Jag har att lämna ytterligare ett svar. Herr Häll har frågat mig om det är förenligt med principerna för den statliga företagsamheten att statens egna bolag gör aktieplaceringar inom det s.k. privata näringslivet. Min principiella inställning är att statliga företag skall kunna inneha aktier i privatägda företag, såväl större som mindre, om detta innehav ligger i linje med det statliga företagets normala verksamhet eller i övrigt kan tjäna ett allmänt näringspolitiskt intresse. Ett exempel på ett sådant aktieinnehav är att ASSI äger aktier i Hylte bruks AB. Herr Häll har vidare frågat mig om jag vill medverka till att de statliga företagen ges ett större ansvar för en differentiering av värdkom munernas näringsliv. Herr Häll anser att de statliga företagen genom sina kontakter bör ha möjlighet att få sådana uppslag till industriell verksamhet som, kombinerade med det tekniska och administrativa kunnandet i företaget, skapar förutsättningar att förbättra sysselsättningsläget i värdkommunerna. De statliga företagen är oftast hårt specialiserade, och varje företag har sitt tekniska och administrativa kunnande enbart inom viss bransch. Det enskilda företaget har därför i allmänhet inte förutsättningar att bedöma möjligheterna för en nyetablering av ett företag i annan bransch inom orten. Enligt min bedömning bör man därför inte ålägga de statliga företagen att generellt svara för en ökad differentiering av näringslivet på de orter de bedriver verksamhet. Jag vill emellertid framhålla att de större statliga företagen ofta drar till sig serviceföretag av olika slag och härigenom i någon mån bidrar till ökad differentiering av näringslivet inom värdkommunen. Det får emellertid, liksom hittills, ankomma på stat och kommun att medverka till att skapa ett mer differentierat näringsliv i kommuner med särskilt behov därav. Aktiva insatser görs också av såväl stat som kommuner för att stimulera lokalisering av industri och annan sysselsättningsfrämjande verksamhet till dessa orter. Härvid används en rad olika medel, såsom lokaliseringsstöd till privata och statliga företag, omlokalisering av statliga verk och statliga företagsetableringar. Jag vill i sammanhanget peka på de möjligheter som Norrlandsfonden har att medverka till ett mer differentierat näringsliv i Norrbotten. Fonden fick genom beslut av 1970 års riksdag en bredare inriktning och ökade ekonomiska resurser. Den finansieras huvudsakligen genom avsättning av vinstmedel från LKAB. Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig vilka slutsatser jag dragit av erfarenheterna av statlig företagsamhet och vilka mål som finns för politiken på detta område. Nästan exakt samma interpellation ställde herr Burenstam Linder i februari i år. Jag vill understryka — liksom min företrädare gjorde — att en övergripande målsättning för den statliga företagsgruppen angivits i propositionen 1969:121 om Statsföretags bildande. Där sägs att de statliga företagen under krav på lönsamhet bör uppnå största möjliga expansion. Det tillfogas också att de statliga företagen får anses ha som särskild uppgift att ta hänsyn till samhällsintresset vid val av olika produktionsoch lokaliseringsalternativ samt att verka för en allt bättre arbetstillfredsställelse för de anställda. Tillkomsten och lokaliseringen av de statliga bolagen har skett av skäl som växlat från bolag till bolag. I flera fall har sysselsättningsskälen varit avgörande. I andra fall har viljan att främja teknisk utveckling inom områden som kräver stora satsningar och som kännetecknas av betydande risker eller vinstmöjligheter först på längre sikt utgjort skäl för bolagsbildningen. Ett annat skäl har varit önskemålet att åstadkomma en mer rationell företagsstruktur inom en bransch. Investeringar i företag av nu angivna skäl blir emellertid ofta räntabla först på längre sikt. De skillnader i resultat som föreligger mellan olika statliga bolag kan således ofta förklaras under hänvisning till de olika motiven för bolagens tillkomst. Frågan om erfarenheterna av statligt företagande får bedömas mot den bakgrunden. Flertalet av de statliga företagen synes kunna uppfylla de långsiktiga företagsekonomiska, personalpolitiska eller sysselsättningspolitiska mål som uppställts för dem. Självfallet möter emellertid de statliga företagen, liksom de privata, ofta svårigheter av olika slag. Jag vill inte bestrida att Statsföretag haft vissa problem. Företaget fick som uppgift att bl.a. samordna verksamheten inom ett antal statliga företag med olika inriktningar, olika storlek, olika motiv för dess tillkomst osv. Det är naturligt att påfrestningar uppstår i starten för en sådan organisation. När det gäller målsättningen för de statliga företagen vill jag — förutom vad jag inledningsvis nämnde om den övergripande målsättningen, expansion under lönsamhet — också hänvisa till propositionen 1971:139. Som framgår av propositionen övervägs inom industridepartementet för närvarande hur Statsföretag i praktiken bäst skall kunna fullgöra de näringspolitiska och andra uppgifter som statsmakterna ålägger företaget. Detta sker i överensstämmelse med propositionen 1969:121, där det anges att huvuduppgiften för Kungl. Maj:t vid utövande av ägarfunktionen blir att uppställa målen för Statsföretag och följa dess verksamhet och därmed indirekt den statliga koncernens långsiktiga utveckling samt att integrera den statliga företagsgruppen i den allmänna näringspolitiska planeringen. Avsikten är att definiera och konkretisera ramarna och huvudinriktningen för Statsföretag på ett sådant sätt att dessa kan tjäna som ytterligare vägledning för företaget vid beslut som får långsiktiga ekonomiska eller principiella konsekvenser. Herr talman! Till sist ett svar till herr Sjönell. Herr Sjönell har frågat mig om jag vill medverka till att Investeringsbankens utlåningsresurser i större utsträckning än vad som hittills varit fallet kan utnyttjas av mindre och medelstora företag. Frågans utformning föranleder mig att först erinra något om riktlinjerna för Investeringsbankens verksamhet. Banken skall bidraga till finansiering av sådana investeringsprojekt inom näringslivet som inriktas på rationalisering, strukturanpassning och utveckling. Eftersom de strukturella förändringarna i näringslivet, precis som herr Sjönell framhåller, berör de mindre och medelstora företagen i minst lika stor utsträckning som storföretagen är det givet att företagen oavsett storlek får del i bankens kreditgivning. Detta framgår även av den proposition som låg till gund för beslutet att inrätta Investeringsbanken. I propositionen framhålls att banken skall medverka vid finansieringen av såväl större som mindre företag. Någon medverkan från min sida så att de mindre och medelstora företagen kan utnyttja Investeringsbankens resurser behövs sålunda ej. Att Investeringsbankens utlåning till de mindre och medelstora företagen inte blivit av större omfattning beror alltså inte på formella hinder utan har andra förklaringar. En av dessa är att banken i första hand skall komplettera de åtaganden som andra kreditgivare är beredda att göra. Det innebär att banken normalt inte engagerar sig i finansieringen av en företagsinvestering, om kapitalbehovet ej går utöver vad andra kreditorgan är beredda att svara för. För de mindre och medelstora företagen finns ett flertal sådana kreditgivare, såsom affärsbanker, sparbanker, jordbrukskassor, Företagskredit AB och Industrikredit AB. Även hantverksoch industrilånefonden samt industrigarantilånen bör nämnas i detta sammanhang. Inom ramen för regionalpolitiken beviljas därtill särskilda medel, oftast till mindre och medelstora företag, för investeringar inom sysselsättningssvaga regioner. I många fall aktualiseras härigenom ej Investeringsbankens medverkan. Investeringsbanken har för att öka insatserna för det mindre företa gandet tillsammans med Sparbankernas bank bildat ett speciellt företag, Svensk företags garanti AB. Likaså håller banken på att utveckla ett närmare samarbete med företagarföreningarna som innebär att Investeringsbanken, i de fall en företagarförening beviljar ett s.k. direktlån, är beredd pröva en medverkan med lika stor insats. Jag vill även erinra om det förslag till strukturfond som kommer att föreläggas riksdagen och som är avsett att underlätta strukturomvandlingen inom branscher som till stor del består av mindre och medelstora företag. Mot bakgrund av vad jag här anfört och eftersom det inte är någon skillnad på Investeringsbankens behandling av stora och små företag — åtminstone inte till de mindres nackdel — synes således största möjligheten att öka bankens långivning till de mindre och medelstora företagen vara att förbättra deras kännedom om föreliggande finansieringsmöjligheter och därmed stimulera dem till att ta kontakt med banken. Det är en viktig uppgift inte minst för den organisation som herr Sjönell företräder.

Herr talman! Med hänsyn till det stora antal talare som finns även i denna fråga har jag med tanke på herr talmannens ord för några timmar sedan skurit ner mitt inlägg högst väsentligt. Under avsevärd tid har det varit en ström av uppmärksammade händelser inom de sektorer av statsmaskineriet som i en eller annan form bedriver företagsverksamhet. Avskedanden och utnämningar har kommit slag i slag. Riksrevisionsverket har vidare framställt anmärkningar mot fabriksverken. Regeringen har också begärt att JK skulle utreda förhållandena i fabriksverken. Det är i denna situation som jag begär att industriministern skall tillsätta en parlamentarisk undersökningskommission för att klarlägga förhållandena. Jag tackar herr statsrådet för att jag har fått ett svar på min interpellation, men jag finner att innehållet i svaret är helt otillfredsställande. Inte minst anmärkningsvärt är det att statsrådet, som själv är så inblandad i en del av dessa affärer, inte har ett starkt behov av att få allt genomlyst. Statsrådet har djärvheten påstå att jag gör fel som kopplar ihop fabriksverken med Statsföretag AB, ”eftersom de arbetar under helt olika verksamhetsformer, statligt affärsverk respektive statsägt aktiebolag”. Och sedan beskriver han de formella skillnaderna. Herr Johansson lämnar alltså åt sidan att fabriksverken och Statsföretag AB har haft en rad affärer ihop. Jag blir därför tvungen att ge några exempel på detta. SMT Machine company AB är numera ett dotterföretag till Statsföretag. Fabriksverken tecknar den första juni 1970 ett arrendeavtal med SMT. I juni 1970 försäljer fabriksverken aktierna i SMT till Statsföretag. Dessutom — och det är i detta sammanhang det intressanta — åtog sig Statsföretag borgensansvaret för SMT:s skulder till fabriksverken på 10,5 miljoner kronor. Detta var ett lån som fabriksverken enligt de granskande instanserna inte haft rätt att ge. Men Statsföretag tog utan vidare borgensansvaret. Hör inte fabriksverken och Statsföretag ihop på denna punkt? Självfallet. Statsföretags styrelse har inte reagerat mot att fabriksverken gett ut ett lån eller att man själv åtog sig borgensansvaret för det lån som enligt JK fabriksverken inte hade rätt att ge. Eller har herr Johansson reagerat mot detta? Av handlingarna att döma måste frågan besvaras nekande. Frågan är vad som kan vara anledningen till att Statsföretag inte reagerade. Berodde det kanske t.ex. på att ordföranden i Statsföretag var f. d. statssekreteraren i försvarsdepartementet och då statssekreterare i industridepartementet och samtidigt ordförande i affärsverksdelegationen? Det skulle vara mycket intressant att få besked av nuvarande industriministern om han tycker att Statsföretag handlade riktigt som inte påpekade saken. En undersökningskommission borde ta och forska om det finns andra ännu fördolda ting som borde få sin belysning. Ett annat exempel som jag är tvungen att ta gäller Nyckelhus AB. Den 1 januari 1970 förvärvade fabriksverkens dåvarande dotterbolag SMT bolaget Nyckelhus från kriminalvårdsstyrelsen. Ett halvt år senare överläts SMT till Ståtsföretag.

Det är en märklig sak i och för sig, som jag skall beröra kortfattat senare. Men sambandet mellan fabriksverken och Statsföretag borde ändå vara så självklart att det verkar minst sagt dumdristigt av statsrådet att försöka förneka detta. Det är därför jag är tvungen att upprepa dessa exempel, som i många fall är kända för riksdagens ledamöter. Men hur var det, herr Johansson, med Statsföretags styrelse i detta sammanhang? Hade styrelsen ingen känsla för att det här fanns något olämpligt? Riksrevisionsverket och JK deklarerar i klartext att så här får det inte gå till. Reagerade aldrig Rune Johansson? Saken är litet svår att komma åt, eftersom många frågor behandlats av Statsföretags styrelse utan att avgörandena protokollförts och man därför inte vet vilka styrelseledamöter som varit närvarande; jag skall inte gå in på om det är lämpligt eller olämpligt, men det gör att man inte kan få reda på hur det har gått till. Det skulle vara värdefullt om industriministern talade om för kammarens ledamöter om han varit med vid behandlingen i Statsföretag av de ärenden som riksrevisionsverket och JK behandlat. Under alla omständigheter vore det ett angeläget undersökningsområde för en kommission. Jag vill ge ett tredje exempel. I slutet av juli 1969 köpte SMT Linson instrument AB. Då SMT förvärvades av Statsföretag ingick i överenskommelsen mellan fabriksverken och Statsföretag att aktierna i Linson instrument AB så fort som möjligt skulle överföras till fabriksverken. Det är ännu ett bevis för samkörningen mellan fabriksverken och Statsföretag. Med dessa exempel är det helt klarlagt att stora affärer gjorts mellan Statsföretag och fabriksverken. Och statsrådets försök att sätta upp en förvånad min när jag begärt närmare undersökningar av omständigheterna kring bl.a. Statsföretags roll i dessa affärer är dömt att misslyckas. En annan — och väsentligare — sak har också belysts genom de exempel som jag har gett, nämligen de oklara förhållandena mellan fabriksverken, Statsföretag och regeringen. Fabriksverken anser sig t.ex. kunna hänvisa till ett personligt brev från statssekreteraren i industridepartementet som ett klartecken av regeringen att köpa Nyckelhus AB. De hänvisar till detta när det gäller köpet av Linson instrument AB. Fabriksverken anför, att man ”informerat om den planerade affären och haft berättigad anledning utgå från att dess genomförande överensstämde med Kungl. Maj:ts önskemål”. Här föreligger en oklarhet om det verkligen inte fanns ett beslut av regeringen, utan att det endast — som fabriksverken har för sig — var ett brev av personlig karaktär. Detta är inte klarlagt vare sig genom riksrevisionsverket eller JK. Var det bara ett personligt brev? Om det var ett personligt brev och om det är så att verk av denna karaktär anser sig ha fått besked från regeringen genom att man får ett personligt brev, måste jag säga att man har egendomliga former för meddelande av beslut i kanslihuset. Nu närmar vi oss också den för riksdagen avgörande punkten, där statsrådens ansvar kommer in i bilden. För den händelse att det skulle finnas verk som anser att de får beslut meddelade genom sådana här brev måste jag fråga: Tycker statsrådet att detta sätt att delge ett underställt organ Kungl. Maj:ts beslut är riktigt? JK förklarar ju att Kungl. Maj:t genom sådana här skrivelser inte meddelar några beslut. Vad anser den nuvarande industriministern? Ett uteblivet svar på frågan måste väl tolkas som att statsrådet Johansson anser att allt är i sin ordning på sådana här punkter. Det är vidare, för den händelse att det inte finns några andra beslut, angeläget att understryka att frågan huruvida de här breven har avsänts med statsrådet Wickmans — dvs. den dåvarande industriministerns — goda minne berör statsrådets ansvar inför riksdagen. En punkt som behöver klaras ut är om vederbörande statsråd varit okunnig om de lånetransaktioner som förenade fabriksverken företagit. Med tanke på den intima förbindelsen mellan departementet och förenade fabriksverken förefaller detta som ett mysterium. Det blir en viktig uppgift för en kommission att närmare utreda detta. JK har ”konstaterat att FFV klart överskridit sina befogenheter”. Det behövde undersökas om förutvarande industriministern varit informerad om fabriksverkens låneverksamhet men i så fall låtit det hela under lång tid passera opåtalt. I interpellationssvaret sägs att av JK:s utredning ”framgår att vissa fel begåtts av förenade fabriksverken men att dessa huvudsakligen är av formell natur”. Det verkar som om statsrådet därmed ville klara av hela affären. JK har en annan inställning när han tillägger att i ett konstaterande av att felen huvudsakligen är av formell natur ”ligger emellertid inte att felen kan anses vara av allenast ringa betydelse”. Den formella sidan av saken har ju i hög grad betydelse också för riksdagens möjligheter att ingripa. Genom den typ av handläggning som förekommit inom förenade fabriksverken, inom Statsföretag och i sista hand inom regeringen kan, som JK påpekar, ”riksdagen försättas i ett tvångsläge och nödgas bereda täckning för en redan verkställd statsutgift”. En del av de förhållanden som jag refererat till har tidigare varit kända för riksdagen, men det var nödvändigt att påpeka dem eftersom statsrådet ville förneka att ett samband förelåg. Åtskilligt av väsentligt intresse har dock framkommit genom riksrevisionsverket och justitiekanslern — detta gäller, som jag i korthet refererat, inte minst beträffande regeringens handläggning — som motiverar tillsättande av en kommission. En sådan skulle givetvis fylla en helt annan uppgift än tillgodoseende av information om statliga och enskilda företag i allmänhet. På den punkten har man anledning ställa höga krav. I detta sammanhang vill jag peka på något som måste vara ett misstag i JK:s skrivelse. Där står nämligen följande: ”Kungl. Maj:ts ansvar gentemot riksdagen är av enbart politisk natur medan däremot verkets ansvar är ett straffrättsligt.” Det är ett förbiseende av JK. Enligt 106 § regeringsformen har statsråden också ett straffrättsligt ansvar. Den politiska frågan om regeringens roll berör riksdagen i högsta grad. För en parlamentarisk undersökningskommission skulle det bli en väsentlig uppgift att granska regeringens handläggningsmetoder och sätt att delge beslut, om oklarheter kan föreligga etc. Den skulle dessutom framlägga förslag om förbättrade möjligheter för riksdagen att utan tvångssituationer ta ställning till problem av detta slag. I den debatt som förts utanför dessa väggar har vissa enskilda statstjänstemäns åtgöranden spelat huvudrollen. JK har endast sysslat med förenade fabriksverken och dess tjänstemän. Han har inte behandlat kanslihustjänstemännens roll och inte heller statsrådens. Enskilda statstjänstemän står inte till svars inför riksdagen, och jag gör ingen bedömning av deras verksamhet. Vid genomgång av handlingarna framgår det emellertid att regeringens roll inte klarlagts på det sätt som skulle ha behövts. Som jag påpekat finns här oklara punkter, som behövde utredas. Efter riksrevisionsverkets och justitiekanslerns utredningar står det alldeles klart att handläggningen av dessa ärenden inte varit tillfredsställande. En parlamentarisk undersökningskommission skulle, som jag framhållit, också ha till uppgift att lägga fram förslag som skulle reformera det nuvarande förfaringssättet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. När jag ställde de två frågorna var jag medveten om att jag gav mig in på ett mångsidigt och svårt problem. Den första frågan var en spontan följd av en artikel i Veckans Affärer, där det berättades om att gruvbolaget Freja, som ju tillhör LKAB, hade köpt ett antal aktier i Cementa. Det framgick av artikeln att den enda avsikten med detta var att kortsiktigt placera pengar. Jag blev väldigt besviken över det, då jag vet att detta företags pengar skulle kunna sättas in på ett annat sätt och att de då skulle komma till större nytta för främjande av angelägna näringspolitiska intressen inom länet och kanske t.o.m. inom den kommun där företaget nu gör sina vinster. Jag är därför inte nöjd med det svar som lämnats av industriministern på den punkten. Men jag skall inte uppehålla mig längre vid den delen. Jag skall i stället beröra min andra fråga. Orsaken till den är betydligt djupare. En bidragande orsak är att jag på nära håll kunnat följa utvecklingen i en av malmkommunerna, nämligen Gällivare kommun. Man kan utan tvekan säga att näringslivet i de här kommunerna står och faller med gruvdriften, skogsbruket och i viss mån vattenkraftsutbyggnaden. Jag vill börja med gruvdriften. De rika malmförekomsterna i Malmberget och Kiruna kommer att räcka till, brukar det heta, under något hundratal år framåt, och det låter ju betryggande. Men det är under förutsättning att man tar hänsyn till den nu kända kvantiteten malm och till den årliga brytningsvolymen. Gruvföretagen har tidigare aktivt medverkat till samhällenas utveckling och fortbestånd genom att exempelvis bygga ut och underhålla egna bostadsområden. De har försett samhällena med vatten. De har skött underhåll av gator och vägar. Så förhåller det sig emellertid inte längre, utan allt detta är numera kommunala angelägenheter. Efter hand har det begreppet myntats att företaget ”egentligen är här för att bryta malm” — punkt och slut. Och det vill man göra med största möjliga lönsamhet. I sin strävan att nå den höga graden av företagsekonomisk lönsamhet har man gjort väldigt stora investeringar och rationaliserat driften så att man i dag producerar väsentligt mycket mera färdigvara med mycket färre anställda. Under en period om fem å sex år rationaliserade man bort mer än 1 000 arbetstillfällen enbart vid förvaltningen i Malmberget. Jag vill nu inte påstå att det var felaktigt handlat, och jag tror också att sådana här rationaliseringar kommer att få göras i framtiden, men kvar står ändå det faktum att sysselsättningen i företaget och därmed i kommunen minskade väldigt kraftigt. Vad är det då som oroar oss som bor i de här samhällena? Det är att det inte växer upp någon alternativ sysselsättning i stället. Framför allt är det att gruvdriften än i dag trots rationaliseringar och mekaniseringar är en utpräglat manlig industri. Det råder alltså en obalans i sysselsättningen som gör att kvinnorna nu, på grund av att de inte får något arbete, lämnar samhällena i allt snabbare takt och snart i sådan omfattning att det t.o.m. kommer att inverka menligt på gruvföretagets egna rekryteringsmöjligheter. Det har för resten företagets verkställande direktör, envoyé Lundberg, sagt i ett annat sammanhang. Dessutom tillhör malmen de mera konjunkturkänsliga produkterna på världsmarknaden, och det bidrar ju starkt till att vi anser oss leva litet farligt i de här samhällena, som har en så smal och bräcklig bas för sin existens och fortsatta utveckling. Det var därför som jag i min interpellation ställde denna fråga, och det är därför som jag fortfarande menar att detta företag som har stor kapacitet i sitt tekniska och administrativa kunnande borde mera konkret kunna åläggas ett ansvar för differentiering av bygdens industriella utveckling. Detta företag, som dessutom utöver de resurser som jag redan nämnt har så vida handelsförbindelser både inom och utom vårt land, borde rimligtvis kunna få fram idéer som kan vidare bearbetas och förverkligas i form av industriell utveckling inom malmkommunerna. I svaret säger då inrikesministern att företaget är så starkt specialiserat i sin bransch att det skulle bli svårt att ta del i denna verksamhet. Det beror i någon mån på hur snävt man ser på verksamheten. Det finns många sätt för ett företag att aktivt medverka till en utveckling. Jag skulle vilja exemplifiera det med en fråga. Vad är exempelvis orsaken till att detta företag inom sin egen hantering i så stor utsträckning använder sig av maskiner av utländska fabrikat? I Kiruna finns ett företag som heter Mining Transportation. Detta företag tillverkar bergstruckar speciellt avsedda för underjordisk gruvdrift. Enligt uppgift som jag fått från företaget innebär tillverkningen av ytterligare en enda truck ytterligare fem årsanställda. När jag nu säger detta gör jag det med risk för att Norrskensflamman i ledarspalten någon dag kallar mig arbetsköparelakej eller något liknande. Detta är inte sagt för att göra reklam för företaget eller företagaren. Här skulle LKAB verkligen kunna medverka genom att använda detta företags produkter, och vad jag nu säger gäller i ännu högre grad Vattenfall. Det har berättats mig som ett exempel på detta att norrmännen som nu bygger en kraftstation, vilken för övrigt får sitt vatten från samma sjösystem som vår Ritsemkraftstation, använder nästan uteslutande Kirunatruckar, men Vattenfall använder nästan inte alls dessa produkter utan håller sig helt och hållet till amerikanska truckar. Det säger sig självt att vi också känner oro av den anledningen. Jag förstår egentligen inte varför ett företag med denna tillverkning skall vara lokaliserat i Kiruna när man har sin marknad nästan uteslutande ute på kontinenten. Jag menar att detta är ett observandum och att man bör se över möjligheterna att på den vägen kunna stödja den industri vi redan har. Sedan skulle jag vilja säga litet mera konkret om Vattenfall. I samband med alla dessa kraftverksbyggen som utförts i våra älvar har Vattenfall utan tvivel gjort stora insatser till fromma för bygden. Man har anlagt vägar som främjat utvecklingen. I Storuman i Västerbotten — för att välja ett exempel — har man för miljonbelopp byggt ut en samhällsservice som är berömvärd och som är av stort värde för bygden. Men i många av de kommuner där Vattenfall har varit gäst — höll jag på att säga — brottas man i dag med rätt stora ekonomiska svårigheter för att klara driftkostnaden för de investeringar som man gjort i skolor, hotell och andra anläggningar som det fanns behov av under utbyggnadstiden. Nu har folk flyttat därifrån, men kvar finns några som har ansvaret för att detta skall klaras i fortsättningen. En mycket starkt bidragande orsak till dessa bekymmer är att utbyggnadstiden för varje kraftstation praktiskt taget regelbundet blivit väsentligt kortare än man räknade med från början, vartill kommer att de färdiga kraftstationerna blivit föremål för en utomordentligt långtgående rationalisering, vilket också betyder att man fått en mindre sysselsättningsgrad än man hade anledning att räkna med. Jag vill ta ännu ett exempel från Storuman. I detta samhälle har Vattenfall som på många andra platser anlagt en mekanisk verkstad. Denna verkstad sysselsatte under utbyggnadstiden 25—30 verkstadsarbetare. I dag är det 10—12 kvar. De som är anställda där är övertygade om att verkstadens dagar är räknade. Den skall läggas ned. Det finns alltså en välutrustad verkstad. Det finns ett dussin arbetare med mångårig yrkeskunnighet. De säger själva att ”vi kan mycket väl konkurrera, inte minst om de arbeten som Vattenfall lägger ut på anbud till olika verkstäder”. Men det är en sak som gör dem handikappade och som de själva betecknar som högst märklig: De kan inte köpa det material de behöver på billigaste och enklaste sätt. De är förvånade över att de får sin NJA-balk och sin NJA-plåt från ett företag i Stockholm eller en järnhandel i Umeå. Det fördyrar materialet, och för de arbeten de utför spelar materialkostnaden en väsentlig roll — den är praktiskt taget den största kostnaden. De kan inte förstå varför de inte kan få de rätta förutsättningarna för att vara med i konkurrensen. Innan man beslutar lägga ned en sådan här verkstad bör man, som jag nu har sagt, så långt som möjligt undersöka förutsättningarna att hålla verkstaden vid liv under dess nuvarande huvudmannaskap. Men finner man att det inte går måste man ta upp överläggningar med kommunen för att säkra verkstadens fortbestånd. Detta nedläggningshot har gjort att människorna räknar med att verkstaden kommer att försvinna. Ett annat exempel skulle jag vilja ta från den kraftstation som nu byggs i Ritsem. Som kammarens ledamöter minns motionerade jag i anslutning till beslutet därom att man skulle bygga den två och en halv mil långa väg som behövs för att vi skall få en turistled in i Norge. Den vägen är såvitt jag vet fortfarande aktuell. Men jag kan inte förstå varför sådana frågor skall behöva aktualiseras så att säga från annat håll. Enligt mitt sätt att se vore det naturligt att man, när man bygger en kraftstation eller sysslar med andra sådana jobb, funderar över vad man möjligen kan göra i anslutning till det arbetet för att lämna efter sig något av bestående värde. Detta gäller i hög grad Vattenfalls investeringar. Vi kan snart se fram mot en tid då vattenkraftsutbyggandet är avslutat — det finns starka krafter inte minst i den här kammaren som driver på i den riktningen — och därför är kanske denna fråga litet sent väckt. I princip tycker jag emellertid att det vore riktigt med en bred analys av förutsättningarna att göra olika insatser. Jag tycker att den här vägen till Ritsem borde ha varit med i projektet från början och att det är helt naturligt att Vattenfall, som har resurser härför och skall bidra med mycket av det material som skall användas för vägen, skulle få göra detta jobb. Nu måste alltså initiativet tas från annat håll; sedan följer en lång period innan man kommer fram till ett beslut om vem som skall betala kalaset. Det vore också naturligt att de arbetarbostäder som behövs när kraftstationen byggs förlades till en sådan plats och utfördes så att de efter utbyggnadstiden kan tas i anspråk av turismen. Då skulle man göra en aktiv insats för att förbättra turismens förutsättningar. Men det är samma sak där. Frågan skall först aktualiseras från kommunalt håll, sedan blir det ett långdraget resonemang om hur det hela skall finansieras. Och när vi möjligen kommer fram till ett resultat har Vattenfall förmodligen redan tvingats bygga färdigt — och då enbart med hänsyn till det primära bostadsbehovet. Jag skulle också något vilja beröra skogsbruket. Uppe hos oss såväl som på andra ställen inom skogsbruket använder man sig av högsta möjliga mekanisering och rationalisering. Följden blir att vi kan skåda ut över fula kalhuggen nästan överallt utefter vägar och järnvägar. Också detta säger man är nödvändigt för att verksamheten skall kunna bedrivas lönsamt. Såvitt jag förstår blir dessa avverkningsmetoder melodin också i framtiden. Jag är oroad över den framtiden. Skall man bara tänka på lönsamheten i avverkningsmetoderna kommer man att gå hårt åt skogsbeståndet. Vi kommer att ha stora svårigheter att få någon återväxt i de här områdena. I vart fall tar det — det är dokumenterat — 75—100 år innan det växer skog igen i de här skövlade markerna, och dessutom finns det experter som i dag allvarligt ifrågasätter om det någonsin mer kommer att växa skog där. Jag vill inte säga att man skall börja hugga med yxa igen för att sysselsätta människor, utan vad jag vill är att man verkligen skulle gå in för att få en högre grad av förädling på platsen. Det skulle medföra större möjligheter till jobb, det skulle öka livslängden på råvaran. Ute i de här områdena som jag nu nämner i samband med skogsbruket ligger det rätt stora byar och andra bebyggelsekoncentrationer, som egentligen har kommit till med skogsbruket som bas. I många av de här byarna bodde det för inte så länge sedan en ”normalåldersfördelad” befolkning, och den ställde krav på att få en hygglig samhällsservice. Kommunerna fick göra stora investeringar i vatten, avlopp, vägar och andra anläggningar. I en del av byarna har man i sen tid gjort investeringar i miljonklassen i högstadieskolor, simhallar o. d. Detta gjorde kommunerna därför att de hade fått en, som det tycktes, betryggande garanti för att skogsbruket skulle bedrivas i de här områdena under mycket lång tid framåt. Dessutom sade skogsbolagen och domänverket: Vi skall ha vår fast anställda skogsarbetarkår boende här i byarna. Kommunerna kände sig följaktligen ganska säkra på sitt beslutsunderlag och gjorde de här investeringarna. Men när investeringarna var klara hade skogsbolagen och också domänverket ändrat sina planer. Under mellantiden hände det att man rationaliserade bort en förfärande massa skogsarbetare, men nu flyttade man de kvarvarande skogsarbetarna och tjänstemännen in till de stora tätorterna. Vi ser med oro fram emot den dag då skogsavverkningarna med nuvarande fart har kommit dithän att det inte längre finns någon grundval för byarnas existens. Det betyder, såvitt jag begriper, en enorm kapitalförstöring om man inte i tid kan göra någonting åt det här. Det är alltså kort tid sedan man ställde krav på investeringar i vatten och avlopp och sådana anläggningar. I dag är befolkningsstrukturen i byarna sådan att det bara finns ett investeringsbehov, och det gäller ålderdomshem och pensionärsbostäder. Det här har gjort att människorna där uppe praktiskt taget har förlorat livsgnistan. De orkar inte stå emot utvecklingen. Jag är allvarligt oroad för följderna av en fortsättning på den här inslagna vägen. Vad jag nu har sagt kommer väl att tolkas som en oförlåtlig pessimism. Men jag är inte pessimistisk, jag är — som jag sade — oroad av den utveckling som hittills har förevarit, och jag tror att det skall gå att ta krafttag för att bryta trenden. Vi har uppe i våra bygder egentligen för länge sedan förlorat tron på att det privata näringslivet skall kunna göra insatser och rädda situationen. Det enda vi förlitar oss på är att statsmakterna skall ta sådana krafttag i styrningen att man den vägen kan ordna upp privat företagsamhet. Vi är alltså beredda att lämna allt möjligt stöd för att ge statsmakterna de resurser som behövs, men då står det också alldeles klart att vi är väldigt angelägna om att de statliga företagen skall göra insatser. Därför är jag faktiskt besviken över svaret, som jag ändå tolkar så, att de statliga företagen inte skall ägna sig åt den här verksamheten. I svaret pekades det på Norrlandsfonden. Ja, det är riktigt att det avsätts mycket pengar till den. Skulle det inte finnas möjligheter att tidsbegränsat inrikta Norrlandsfondens aktivitet och resurser på att ta sig an den här problematiken i malmkommunerna? Det är inte egoism och det är inte snäv provinsialism som gör att jag ställer den frågan. Men jag menar, herr statsråd, att det är ganska bråttom att göra någonting åt den här situationen. Jag vill inte påstå att det är fara värt att detta blir ett Tornedalsproblem, men jag tror att det vore oansvarigt att inte gripa sig an den här problematiken nu, när man har ett aktivt och effektivt företag, vars resurser enligt mitt sätt att se skulle kunna tas i anspråk för detta ändamål.

Jag har försökt att klargöra vår situation, och jag har även sagt att vi inte förväntar oss att det privata näringslivet skall hjälpa oss ur den. Om jag skall vara ärlig — och det vill jag vara — får jag därför lov att säga att jag inte är till freds med svaret utan gärna skulle se att industriministern tar sig ytterligare en funderare om det inte ligger någonting i att man kan använda de resurer och förutsättningar man har. Då talar jag om de statliga företagen; vi har ändå förhoppningar om att de skall växa ut och klara situationen, som annars blir i det närmaste ohållbar i dessa områden.